Fru talman! Jag tackar för det svar som finansministern har givit. Jag vill först och främst påpeka att det är fel, som står i svaret, att jag är motståndare till skatteharmonisering. Jag inser att vi får en skatteharmonisering i en öppen och internationell värld. Men det är på vilket sätt man åstadkommer denna som diskussionen rör sig om. Jag skulle vilja börja med att återge vad den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller sade: Varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna. Då kommer frågan: Hur främjas då effektivitet? I de allra flesta länder, inklusive Sverige, är svaret givet: genom konkurrens. Konkurrensen ger oss effektiva företag som producerar varor och tjänster som medborgarna vill ha till låga priser. Därför finns det också konkurrenslagar i de allra flesta länder som förbjuder monopol och priskarteller. Fru talman! Finansministern säger att han vill etablera ett skyddsnät av karteller med andra länder, "så att enskilda länder kan fortsätta att kanalisera sina medborgares önskemål om gemensamma åtaganden". Så talar en monopolist. Det är inte ett skyddsnät för individen som finansministern talar om. Det är hela tiden statskassan som ska skyddas genom nät mot s.k. skadlig skattekonkurrens. Finansministern har statskassan som den främsta ledstjärnan, medan jag står på medborgarnas sida och kräver effektivitet i den offentliga förvaltningen, en öppen och sund skattekonkurrens som tvingar fram effektiviteten. Vad var det Gustav Möller sade? Ineffektivt använda skattemedel är stöld. Bristande konkurrens främjar ineffektivitet. En hel del skattekronor kan således betraktas som någon form av stöld från medborgarna. Vi har en skatteharmonisering, oavsett om vi vill det eller inte, på gång i världen. På en öppen marknad är det på det sättet. Men regeringen drar fel slutsatser, inte att det är i Sveriges intresse att slå in på samma skattesänkarvåg som i USA, Irland, Storbritannien, Tyskland, Finland m.fl. I stället skattesubventioneras utländska experter medan deras svenska skattekamrater högtaxeras. Ni skattebefriar några av de rikaste personerna i landet, men låter kapitalskatterna slå till fullo mot småföretagare och små aktieägare. Finansministern får gärna vidareutveckla hur dessa skatteprinciper står "i samklang med medborgarnas önskemål om rättvis fördelning". Kapital flyr Sverige, och finansministern har själv i olika sammanhang sagt att det är ett bekymmer. De allra flesta inser att vi på en rörlig kapitalmarknad måste sänka kapitalvinstskatterna, men regeringen gör ingenting. Statligt dominerade och privatägda bolag etableras i Holland och andra länder med fördelaktigare skatteregler. Är det i landets intresse? Är det inte bättre att företagen är kvar i Sverige? USA har deklarerat att man måste få fram 1,7 miljoner dataingenjörer under de närmaste fem sex åren. Kongressen har därför beslutat att fördubbla tilldelningen av visum för denna kategori av människor. I USA arbetar i dag 50 000 svenskar. Hur många blir det om fem år, och vad kommer det att betyda för vårt näringsliv? Fru talman! Även regeringen borde inse att världen har förändrats och att den institutionella konkurrensen har skärpts. Det är en dålig taktik att tro att man nu ska kunna gömma sig bakom en skattekartell. På lite sikt kommer Sverige att tvingas anpassa skatterna, oavsett vad som sägs i dag. Det är bättre att vi i ordnade former moderniserar skattepolitiken, så att vi kan få fördelar nu och framöver, än att vänta bakom en bräcklig skyddsmur. Jag skulle vilja att finansministern ägnade mer tid åt detta än åt att försöka pussla ihop skyddsnätet med sitt sparpaket. Två frågor: Kan finansministern förklara vad det skulle innebära för statskassan om skattepaketet mot förmodan skulle bli verklighet? Banksparande och obligationer tillhör inte precis de vanligaste investeringsobjekten utomlands. Och, finansministern, finns det verkligen inga planer på att anpassa skatterna till den internationella verkligheten?
Fru talman! Ett sätt att anpassa sig till den internationella verkligheten är att införa den typ av expertskatt som riksdagen beslutade om i höstas. Sedan riksdagen fattade detta kloka beslut har denna skattesänkning bekämpats av moderaterna. Ett parti som så ivrigt längtar efter skattesänkningar får här en chans att instämma i ett förslag om skattesänkningar, men man säger nej till skattesänkningar från moderaternas sida. Tala om dubbelmoral i sammanhanget! Jag instämmer gärna i Gustav Möllers ofta citerade påstående om att varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från medborgarna. Det fanns ju skäl, med tanke på det sätt som Bildtregeringen slösade bort våra skattekronor i början på 90-talet, att gång på gång åberopa Gustav Möller i det sammanhanget. Jag skulle vilja komplettera Gustav Möller och säga att varje utebliven skattekrona är också en osolidarisk handling mot de medborgare som betalar skatt, dvs. att varje person som flyr skatten, varje person som idkar skatteflykt, varje person som inte betalar den skatt som han eller hon enligt lagen ska göra, lägger faktiskt en börda på övriga skattebetalare. Det är en ganska osolidarisk handling. Där skulle vi kunna förlänga Gustav Möllers principer och värderingar. Låt mig ta två ämnen som Carl Erik Hedlund tar upp, först detta med skattekonkurrensen, alltså den illegala och oschysta skattekonkurrensen mellan länderna i exempelvis Europa. EU har gjort ett omfattande kartläggningsarbete och kommit fram till att det finns ett sextiotal skattelagar i olika EU-länder, ingen i Sverige men i andra EU-länder, som leder till illojal konkurrens mellan länderna. I EU är vi överens om - finansministrarna, statscheferna och premiärministrarna inom EU - att vi ska avveckla de 60 skattelagstiftningarna. Det har nu påbörjats ett arbete under brittisk ledning med att avveckla de 60 oschysta skattelagarna. Jag tycker att det är ett bra sätt att samarbeta som vi gör inom EU, där vi ser till att vi gärna ska konkurrera länderna emellan, men att vi ska göra det på ett schyst sätt. Därför ska vi inte ha den här typen av felaktiga skattelagar för företagen. Det är det ena. Det andra är att det finns ett antal skatteparadis, ett antal länder som är hemvist för skatteflykt. Inom EU är nu alla länder överens - och det ingår i det s.k. skattepaketet inom EU - om att vi ska försöka få stopp på skatteflykten, att skatteparadisens framtid ska kunna förändras. Jag är glad över att det inte bara är vi från EU:s sida som tycker att det är viktigt. USA har nyligen, i samband med en stor OECD-konferens vid årsskiftet som Sverige också deltog i, ställt sig bakom arbetet med att försöka avveckla skatteparadisen och bekämpa skatteflykten. OECD driver, inte minst med amerikanskt stöd, ett stort arbete för att få till stånd förändrade regler och helt enkelt mer neutrala konkurrensförutsättningar mellan olika länder.

Där har moderaterna inte ännu ställt upp på den solidariska linjen.
Fru talman! Jag ställde några frågor i den ursprungliga interpellationen, men i likhet med Carl Fredrik Graf kan jag inte se att jag fick något direkt svar utan snarare en utläggning om skatteparadis. Det är inte skatteparadisen jag pratar om vare sig i min interpellation eller här. Det är snarare konkurrensen med andra utvecklade länder. Jag nämnde i mitt anförande ett antal medlemmar i Europeiska unionen och andra som har sänkt sina skatter. De har gjort detta med motiveringar om att vi ska befrämja tillväxten och öka konkurrensen gentemot utlandet. Det finns alltså en skattekonkurrens mellan högst seriösa länder. Det måste vi inse. Att vi ska bekämpa de här s.k. skatteparadisen med brevlådeföretag och sådant tycker jag med. Det tycker vi med. Men vi måste samtidigt vara realistiska. Vi ska inte fly in i att vi nu ska komma överens om ett skattepaket och tro att vi därmed har löst den illojala hanteringen. Det gör vi inte. Vi måste se till att vi får en skattepolitik som är i harmoni med omvärlden så att inte svenska företag ska etablera sig i Holland för att det är lönsammare. Vi ska se till att svenska experter stannar kvar i landet i stället för att flytta utomlands för att de tycker att det är fördelaktigare, vilket leder till att vi i vår tur måste införa en expertskatt för utländska experter. Det utbyte som sker på det här sättet verkar ju inte särskilt vettigt. Vi måste se till att svenska välutbildade personer som har fått utbildningen här också stannar kvar. Det är därför vi tycker att det är djupt illojalt, omoraliskt och orättfärdigt att vi ska missgynna de svenska experterna på det här sättet. Det är därför vi är emot expertskatten. Jag fortsätter med det här skattepaketet. Vad kommer det att ge statskassan om det nu genomförs? Har finansministern någon som helst uppfattning om hur mycket banksparande det handlar om och hur mycket obligationer svenska medborgare har utomlands? Är det inte så att investeringarna ligger på helt andra områden och att vi inte kan kontrollera det här alls? Är det inte så att det inte finns några som helst planer på eller diskussioner om att införa harmonisering när det gäller vinst på aktier och realisationsvinster av den enkla anledningen att de flesta länder har helt andra regler och inte ser problemet på vårt sätt? Anpassar vi inte det här blir det väl som Riksskatteverket har sagt i en rapport; att vi kommer att förlora i tillväxtkraft, förlora i ekonomisk kraft. De har också sagt att vi måste sänka skatterna med i storleksordningen 100 miljarder kronor. Det är inte jag som säger det utan jag refererar en rapport. Jag upprepar frågan: Har inte regeringen några som helst planer på att sänka skatterna för att kunna motverka nackdelarna med den internationella skattekonkurrensen?
Fru talman! Jag vill tala lite grann om dubbelmoral. Finansministern säger att Moderaterna hänger sig åt dubbelmoral i skattepolitiken eftersom vi inte vill sänka skatten för utländska medborgare med hög lön och hög utbildning som kommer till Sverige. Moral, finansministern, kan t.ex. handla om att en person utför ett arbete på ett visst sätt i Sverige och en annan person utför exakt samma arbete på samma företag. Då är det moral för mig att de beskattas på samma sätt. Hur kan finansministern anklaga mig för dubbelmoral när jag tycker att de ska beskattas på samma sätt medan finansministern själv vill beskatta dem på olika sätt? Det hade varit intressant att få det belyst.
Fru talman! Moderaterna har en lösning på alla samhällsproblem, och det är att sänka skatterna. När regeringen i höstas föreslog att man skulle införa en särskild expertskatt och sänka skatten för utländska experter hade det ju varit naturligt att moderaterna stött förslaget om att sänka skatten. Nu gick moderaterna emot förslaget om att sänka skatten. Det tycker jag är ett uttryck för dubbelmoral. Man predikar sänkt skatt men när man får tillfälle att stödja ett förslag från regeringen om sänkt skatt säger man nej. Det är t.o.m. kvalificerad dubbelmoral. Det är intressant det som Carl Erik Hedlund säger om att moderaterna är emot skatteparadis. Det låter ju spännande. Men så sade han i meningen efter i stort sett att han inte trodde att det hade någon större betydelse och att det inte var så viktigt att vara emot skatteparadisen. Så han tog tillbaka det där goda som han inledde med ganska snabbt. Det finns ju en sak som är alldeles tydlig när vi socialdemokrater i Europa i förbund med många andra krafter - det är liberaler, konservativa och kristdemokrater - nu gemensamt har beslutat om ett skattepaket för att jaga skatteparadis, för att jaga skatteflykt. Det är att vi inte fått något som helst stöd från Moderata samlingspartiet i Sverige. Det har vi inte fått trots att Moderata samlingspartiets partivänner sitter i regeringsställning i många andra länder i Europa och där faktiskt har accepterat, och jobbar för, det här skattepaketet på europeisk nivå. Syftet är ganska enkelt. Det handlar om precis det som Carl Erik Hedlund sade förut om Gustav Möller. Om man inte kan få in den skatt som har rätt till från medborgarna och företagen, utan att dessa flyr skatten, då är det andra medborgare som får betala. De får då bära detta ansvar. Därför är det oerhört viktigt att vi får ett effektivt och rättvist fungerande skattesystem. Det har en del av Carl Erik Hedlunds partikolleger ute i Europa i varje fall förstått och insett. Därför är de också beredda att stödja det här skattepaketet. Om man avskaffar de över 60 lagar som finns i dag i olika EU-länder som innebär en illojal eller skadlig skattekonkurrens är det inte bara bra för att man får intäkter till länderna. Det är framför allt bra för att man får mer justa villkor mellan företagen i de olika länderna. Det blir helt enkelt en mer just konkurrens mellan företagen i de olika EU-länderna. Jag har mycket noggrant svarat på de frågor som Carl Erik Hedlund har ställt i sin interpellation. Nu fyller han på med nya frågor. Jag ska säga till Carl Erik Hedlund att det inte finns något exakt svar på hans fråga om hur mycket nya inkomster i miljoner eller miljarder kronor som svenska staten kan få när det europeiska skattepaketet fullt ut är genomfört. Det är inte att möjligt att göra någon sådan exakt bedömning eller prognos. Det säger jag gärna som svar på
Fru talman! Det senaste var ju en intressant upplysning som jag tackar för. Det är alltså så att det läggs ned väldigt mycket arbete i åratal för att åstadkomma ett skattepaket utan att man har någon uppfattning om vad det skulle kunna ge. Det talar för sig självt när det gäller effektivitet och sådant. Man kanske silar mygg och sväljer kameler. Det här med illojal konkurrens är rätt intressant. Illojal konkurrens är ju enligt min definition, och även OECD:s definition tror jag, att man i ett land tillämpar olika typer av skatter för de egna medborgarna och andra. Man försöker alltså locka till sig företag eller andra genom att ge dem förmåner. Då kan man säga att det är illojalt. Det är ungefär samma sak som att det är illojal konkurrens på en privat marknad när man på samma vis diskriminerar mot vissa grupper. När expertskatten diskuterades och beslut fattades gällde det ju att andra länder hade denna illojala konkurrens. De hade börjat med detta, och vi måste svara på det för att klara oss. Det var ett bra exempel på illojal skattekonkurrens. Vi ställer inte upp på att vi ska fatta beslut om illojala, orättfärdiga skattesystem även om vi skulle vilja sänka skatten. Det finns naturligtvis sådana också inom vårt parti som tycker att det är bra att man sänker skatterna ungefär på det vis som finansministern tycker att vi borde resonera. Men skatterna ska vara rättfärdiga. Det är viktigt. Det gäller expertskatt, fastighetsskatt eller vad som helst. Man måste ha en skattemoral. Jag kan bara konstatera, fru talman, efter att ha lyssnat på de här svaren att vi har olika uppfattningar. Jag företräder medborgarna. Jag företräder att svenskar inte ska behöva rösta med fötterna och flytta utomlands för att få en, som de tycker, dräglig tillvaro. Jag vill att de ska vara kvar och arbeta i Sverige för Sveriges välfärd.
Fru talman! Moral igen: Precis som Carl Erik Hedlund uttryckte det så säger vi nej till omoraliska och diskriminerande skattesänkningar, t.ex. sådana skattesänkningar som gör att vissa utländska medborgare som arbetar i Sverige får lägre skatt än vissa svenska medborgare som utför exakt samma arbete och kanske t.o.m. på exakt samma arbetsplats. Varje skattesänkning, eller skatteförändring, måste naturligtvis prövas för sig. Det har ju t.o.m. hänt, finansministern, att vi har gått med på en och annan, förvisso liten, skatteförändring som innebär ökad skatt. Men om finansministern kommer med förslag får jag väldigt svårt att i fortsättningen gå med på någonting annat än att alla skatter tydligen måste sänkas. Annars blir det tydligen dubbelmoraliskt. Nej, finansministern, jag har inga fler frågor, därför att jag inte får några fler svar. Jag vill bara upprepa och göra fullständigt klart att varje skatteförändring måste prövas för sig och bedömas utifrån ett medborgarperspektiv och utifrån perspektivet hur det fungerar i den ekonomiska tillväxten. Sedan ska det också gärna ha ett inslag av att vara moraliskt rättfärdigt. Och det är inte expertskatten, och därför sade vi nej till den.

Fru talman! Dubbelparet Hedlund och Graf har problem med dubbelmoralen. De företräder ett parti som förespråkar skattesänkningar som lösning på alla problem. När den socialdemokratiska regeringen föreslår en skattesänkning för utländska experter, då säger de nej. Det är kvalificerad dubbelmoral. Det kan man inte komma ifrån. Jag tror att samspelet mellan dubbelparet Hedlund och Graf nog borde ha varit lite bättre, och framför allt borde moralen tänkas igenom i detta sammanhang. Varför har vi föreslagit och varför har riksdagen beslutat om en expertskatt? Ett stort antal länder i EU har en expertskatt. Om svenska företag inte skulle få samma villkor som dessa företag har i andra länder så skulle svenska företag ha en nackdel, och det är den nackdelen som vi vill upphäva med expertskatten. Vi vill helt enkelt få bort den skadliga skattekonkurrensen genom att likställa svenska företags möjligheter att anställa experter med möjligheterna för företag i Holland, Danmark och i andra länder att göra det. Till detta säger moderaterna nej. Det är inte bara nog med att moderaterna säger nej till skattesänkningar. De säger också nej till att ge svenska företag lika möjligheter som andra europeiska företag har. Jag tycker att det är mycket märkligt och mycket beklämmande att Moderata samlingspartiet i detta läge inte vill ge en schyst konkurrenssituation för svenska företag och att de dessutom säger nej till skattesänkningar.

Fru talman! Catharina Hagen har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att sänka kapitalskatterna och vilka förhållanden som ska föreligga för att jag ska föreslå en sänkning av skatten på riskkapital till en konkurrenskraftig nivå. Hagen redovisar vissa uppgifter som sägs innebära att Sverige har världens högsta skattetryck på aktieägande. Såvitt jag förstår bygger dessa på beräkningar av s.k. ägarindex där man väger samman effekterna av bolagsskatten, beskattningen av personliga kapitalinkomstskatter och förmögenhetsskatten. Sådana beräkningar lider av svagheten att man väger samman effekterna av skatter som har delvis olikartade effekter på olika former av ekonomiska beslut. I varje diskussion av beskattning av riskkapital är det nödvändigt att göra en åtskillnad mellan å ena sidan de skatter som i första hand verkar på realinvesteringarna, å andra sidan de skatter som i första hand påverkar hushållens sparande. I en liten öppen ekonomi som den svenska är den del av riskkapitalbeskattningen som sker genom uttag av bolagsskatt i första hand en skatt på realinvesteringar, medan den del som sker genom kapitalinkomstbeskattningen - och förmögenhetsskatten - är en skatt på sparande. Olika studier visar att den svenska bolagsbeskattningen är konkurrenskraftig vid en internationell jämförelse genom kombinationen av låg skattesats och förhållandevis generösa reserveringsregler. Detta gäller fortfarande även om utvecklingen i vår omvärld, bl.a. den tyska skattereformen, inneburit en viss förändring i detta avseende. I detta sammanhang vill jag dock erinra om att utredningen om vissa företagsskattefrågor för närvarande överväger en modell med skattefrihet för kapitalvinster på s.k. näringsbetingade aktier inom bolagsssektorn. En åtgärd av detta slag avser underlätta omstruktureringar inom näringslivet. Utredningen kommer att presentera sitt betänkande inom kort. Den svenska kapitalinkomstbeskattningen bygger på en uttalad likformighetsprincip där det har ansetts angeläget att ha samma skatteuttag för olika slag av kapitalinkomster; räntor, utdelningar och kapitalvinster. Ett oenhetligt skatteuttag skapar risker för inkomstomvandling av det slag som var mycket frekvent före 1990/91 års skattereform. I detta perspektiv skulle en isolerad lättnad i beskattningen av avkastningen på aktieplaceringar - exempelvis genom skattefrihet för utdelningsinkomster och genom partiell skattelättnad för kapitalvinster av det slag som gällde 1994 - innebära en subventionering av visst slag av sparande. För den lilla öppna ekonomin skulle detta ske med högst begränsade effekter på investeringar och sysselsättning. Visserligen skulle en sådan åtgärd med viss sannolikhet leda till att svenska hushålls ägarandel av svenska företag, allt annat lika, skulle öka. Samtidigt kan de förändringar som skett av ägarandelen under senare år inte med automatik hänföras till de svenska skattereglerna. Det saknas systematiska studier om sambandet mellan skatteregler och ägarandelar. Det finns ändå indikationer på att länder av samma storlek som Sverige och med en stor andel multinationellt verksamma företag men med särskilda lättnader i ägarbeskattningen uppvisar samma utveckling som Sverige med en ökad andel utlandsägande. Det finns alltså andra krafter än skattereglerna som gör sig gällande på detta område. För övrigt skulle lättnader i aktiebeskattningen på ägarnivå innebära att Sverige skulle införa ett system som innebär diskriminering till förmån för investeringar i Sverige och till förmån för svenska ägare. Det är en öppen fråga om ett sådant system är förenligt med EU-rätten. Detta slag av överväganden har haft viss betydelse för den tyska skattereformen. Denna reform innebär ju att man övergivit det tidigare avräkningssystemet och ersatt det med ett s.k. klassiskt system för beskattning av bolagsinkomster, dvs. det system som Sverige för närvarande tillämpar. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att vidta några åtgärder för att sänka kapitalskatterna, och jag anser inte heller att sådana förhållanden föreligger som motiverar sänkningar av skatten på riskkapital utöver vad jag tidigare sagt om arbetet inom utredningen för vissa företagsskattefrågor.
Fru talman! Tack för svaret, finansministern, men jag är mycket missnöjd med svaret, utom på en punkt, och det gäller att regeringen överväger att ta bort skatten på kapitalvinster på näringsbetingade aktier. Om det blir resultatet av den utredning som ser över detta är jag nöjd, men vi har ju ännu inte sett resultatet. I övrigt är jag missnöjd därför att finansministern inte är beredd att göra någonting när det gäller att sänka skatten för fysiska personer. Han talar endast om att ta bort skatten i vissa fall för juridiska personer. Det är ju på det sättet, finansministern, att det bakom varje framgångsrikt företag står om inte en förvånad så dock en hårt arbetande människa. Och det är de enskilda medborgarnas beskattning som jag är bekymrad över när det gäller kapitalskatterna. Faktum kvarstår ju, nämligen att beskattningen av aktieägande är mer än dubbelt så hög i Sverige som snittet för EU och OECD. Jag räknar då med bolagsskatten, reavinstskatten, utdelningsskatten och förmögenhetsskatten. Eftersom bolagsskatten än så läge är relativt konkurrenskraftig så innebär detta att skatterna på de andra kapitalslagen är desto högre. Oavsett vilka motiv som regeringen har att vidmakthålla dessa höga skatter så tycker jag att regeringen inte kan blunda för den internationella konkurrensen. Globaliseringen har ju gjort att man kan flytta kapital elektroniskt. Finansministern är säkert medveten om att det finns många riskkapitalbolag som har sitt ägande i Holland och i andra lågskatteländer. Telia, statens eget bolag, valde ju också att av skatteskäl lägga ett av sina dotterbolag i Holland. Börsen ägs ju till stora delar av utlänningar, som finansministern påpekade. Och den utvecklingen är ju till stor del skattedriven, men visst finns det andra skäl också till att aktier ägs av utlänningar. En stor del av hushållssparandet, som ni tidigare har varit inne på här, finns utomlands. Allt detta tillsammans gör ju att ägande och kapital drivs utomlands av skatteskäl, och det är detta som jag kritiserar. Min farhåga är inte främst fiskal, dvs. att man förlorar mycket skattepengar. Jag tror att det är allvarligt att man på sikt kan förlora duktiga och kompetenta personer, driftiga entreprenörer som tar med sitt nätverk, sitt kunnande och sina erfarenheter utomlands. Det är den långsiktiga utvecklingen som jag är orolig för. Detta är oerhört svårt att bevisa och mäta på kort sikt. Jag inser svårigheten, men jag vill ändå tala om detta och göra finansministern uppmärksam på att det är den faran jag i första hand ser. Det är alltså inte förlorandet av skattepengar i sig. Sedan vill jag gärna beröra några punkter i finansministerns svar. Finansministern talar om att skattesystemet bygger på likformighetsprincipen när det gäller skatt på räntor, utdelningar och kapitalvinster. Men det är ju endast en chimär. Räntor beskattas med 30 % och är avdragsgilla, men det är ju inte utdelningar. Utdelningar beskattas därmed med ungefär 50 %. Det finns ingen likformig beskattning i dag. En annan punkt som finansministern tar upp är att han gör en åtskillnad när det gäller skatt på sparande och skatt på realinvesteringar. Jag tror att det är farligt att göra den skillnaden eftersom investeringar är beroende av sparande. Detta är ju kommunicerande kärl. Sparandet är hårt beskattat. Det kedjebeskattas ju. Först skattar man för inkomsten, sedan skattar man för innehavet, sedan skattar man för avkastningen och sedan skattar man när man realiserar sparandet. Visst är sparandet högt beskattat, och särskilt riskkapitalsparandet är ju högre beskattat än det riskfria sparandet.
Fru talman! Sverige har en låg bolagsbeskattning, en av de allra lägsta i Europa. Den är väldigt konkurrenskraftig ute i Europa, precis som Catharina Hagen mycket riktigt säger. Riksdagen har dessutom nyligen fattat beslut om att ändra reserveringsreglerna till förmån för just mindre företag som har möjlighet att skjuta upp sin beskattning under en period. Det ger ett antal kronor som ökar investeringsmöjligheterna och ökar möjligheterna att planera den ekonomiska aktiviteten i inte minst mindre företag. Jag tycker att vi alltid ska ha en öppen dialog för att skapa goda villkor för de mindre företagen. Men det som naturligtvis är allra viktigast för de mindre företagen är ju att vi har en efterfrågan i vårt samhälle och en samhällsekonomi som är väl skött. Under senare tid har vi sett att en välskött ekonomi också har skapat en god efterfrågan på företagens varor och produkter. Regeringen tycker att det är angeläget att föra en fortsatt diskussion om hur vi också skapar en god kapitalbas för de små företagen. Det var därför jag nämnde den särskilda utredning kring företagsskatter som inom kort kommer att presentera sitt arbete. Sedan är det en realitet att det har funnits en relativt god tillgång på kapital i Sverige under senare tid. Den starka tillväxt av nya företag och det starka entreprenörskap som vi har haft har inte varit ett hinder när det gäller kapitaltillgång. Det har tvärtom funnits en god kapitaltillgång. Vi har ett intresse av att åstadkomma detta även i fortsättningen. Samtidigt måste man också konstatera att vi har levt i en så stark ekonomi och haft en så stor framgång i vår ekonomi under senare tid att det knappast finns brist på personer som har kunnat öka sina förmögenheter och sina kapitalinkomster rätt ordentligt. Man måste alltid se på helheten, och därför har regeringen valt att i skattepolitiken som helhet lägga tyngdpunkt på skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Men vi är också oerhört angelägna om att man i fortsättningen får bra villkor inte minst för de små och medelstora företagen och deras möjligheter att fortsätta expandera.
Fru talman! Finansministern talar om att det har varit en bra tillgång på riskkapital i Sverige, men det gäller ju speciellt vissa branscher där vi har ett mycket stort företagskunnande och en mycket stor innovationskraft. Jag tänker då närmast på IT-sektorn. Det jag är bekymrad över, finansministern, är alla de småföretagare som vill starta eller utveckla sina företag. Det kan gälla en restaurang, ett hemtjänstföretag eller en skoaffär. Den typen av företag är mycket beroende av lokalt kapital. Det finns ett uttryck som lyder: Business is local. Jag tror att finansministern förstår vad jag menar när jag säger att de här företagen inte kan gå ut på den internationella kapitalmarknaden och söka riskkapital. De är beroende av personer eller organisationer i närheten som kan bistå med kapital. Om det är så att man beskattas när man har en förmögenhet minskar ju tillgången på det lokala kapitalet och därmed tillgången på kapital för den här typen av småföretag. Jag tror att det är helt fel som finansministern säger i sitt svar att en lägre kapitalbeskattning inte har någon betydelse för sysselsättningen och investeringarna. Det har det absolut, framför allt för de småföretag som inte är i de "hottaste" tekniska branscherna. De har kanske inte lika hög lönsamhet som de företag som kan vända sig till den internationella kapitalmarknaden. Jag tycker att det är oerhört cyniskt att säga att det inte har någon betydelse för investeringarna och sysselsättningen i dessa företag. De små lättnader som regeringen har gjort när det gäller småföretagen är ju så krångliga. Det är så svårt att räkna ut hur man ska få dessa lättnader. Det är på en så låg nivå att det inte räcker, finansministern. Jag tänker på de specialregler för fåmansbolagen som man har lättat något på, men där återstår oerhört mycket att göra. Finansministern nämnde också i sitt svar en sak som jag vänder mig starkt emot, nämligen att en sänkt skatt på kapital skulle innebära en subvention av ett visst sparande. Det är det ju inte alls. Om det är någonting som är subventionerat är det ju en lånefinansiering för småföretagen. Finansieringen med eget kapital är mycket hårdare beskattad än lånefinansieringen. Det är helt fel att man skulle subventionera riskkapital genom att sänka skatten något. Det finns en annan sak som jag inte heller förstår. Finansministern står här i talarstolen och talar mycket om vad EU och OECD säger när det gäller skatteparadis. Det är väldigt viktigt att vi har ett samarbete där. Men när samma organisationer, dvs. EU, OECD och många andra organisationer, uppmanar Sverige att sänka skatterna på riskkapital lyssnar man inte på det. Vilken trovärdighet har regeringen då i andra frågor där EU har synpunkter? Vi i Sverige har synpunkter på jämlikhetsfrågor och miljöfrågor inom EU. Vi tycker att andra länder ska förbättra sig där, men när andra länder tycker att vi ska sänka skatterna lyssnar inte den svenska regeringen. Vilken trovärdighet har man då? Nej, finansministern, jag tror att det är viktigt att öppna ögonen och verkligen inse att för de små företagen som består av fysiska människor - det är ju inte några papperstigrar som utvecklar företag utan människor - måste man absolut sänka kapitalskatterna. Jag måste fråga finansministern: Påverkas inte vi av att det finns en lägre kapitalbeskattning utomlands? Tror inte finansministern att det betyder någonting?
Fru talman! I skattepolitiken under senare år har fokus ofta riktats på den sänkta inkomstbeskattningen. De förslag som regeringen har lagt fram här i riksdagen och som kammaren har tillstyrkt har inneburit väsentliga skattelättnader för låg och medelinkomsttagare. Vi har kunnat sänka skatten med i storleksordningen 12-14 miljarder kronor under ett par år vardera. Samtidigt har vi också sänkt skatten för många företag. Det handlar faktiskt inte om några oväsentliga belopp. Skatten har sänkts med miljardbelopp både 2000 och nu 2001. Det är inga krångliga skatteregler. De ändrade reserveringsreglerna, som ger möjligheter för företagen att bättre planera sin ekonomi och sina investeringar på ett förmånligare sätt, är inga krångligheter. Det är de regler som vi har haft sedan tidigare. Med de förändrar som tidigare skedde i skattelagstiftningen har vi ett ur europeisk synpunkt relativt enkelt system. Det har nu rönt stort intresse i t.ex. Tyskland som också har gått över till en bolagsbeskattning som liknar det svenska systemet. Jag tror att man måste skilja på några olika saker. Det ena är att tillgången på kapital naturligtvis är olika om det är ett stort internationellt svenskt företag eller om det är ett småföretag. Jag delar uppfattningen att det handlar om ett lokalt kapital för många småföretag. Men det handlar också om att det finns en lokal efterfrågan på företagets produkter. Det första som ett företag är intresserat av är att det finns just en lokal efterfrågan. Om det finns en lokal efterfrågan beror i sin tur på om det finns en välskött ekonomi och om det finns människor som inte behöver vara arbetslösa utan har jobb, egna inkomster och kan efterfråga företagens varor och produkter. Det är den bästa kapitalbasen för ett mindre företag. Sedan gör staten oerhört många insatser för att, utöver på den privata kapitalmarknaden, skapa tillgänglighet till ökat kapital för mindre företag. Vi gör det via näringspolitiken och på många andra sätt. Jag möter ibland inte så stor förståelse från moderat håll när staten exempelvis via sina olika organ försöker ställa kapital till de mindre företagens förfogande.
Fru talman! Ja, finansministern, det är just det är som problemet. Den socialdemokratiska regeringen vill gå genom staten, genom regeringen. På det viset vill man förse de mindre företagen med mer kapital. Men det finns ingenting så effektivt som att delegera den uppgiften till enskilda människor. Staten varken kan eller ska driva näringspolitik på det viset. Möjligheten att bedöma om en affärsidé är bärande görs mycket bättre på lokal nivå - inte av tjänstemän som är utskickade av regeringen. Jag kritiserar hårt det här centralstyrda systemet där man ska ha fonder och tjänstemän som fördelar ut lite kapital till småföretag som söker detta. Det är bättre att det får skötas av den privata marknaden. Dessutom är det ju så, finansministern, att Tyskland sänker inte bara inkomstskatterna. Tyskland har en oändligt mycket lägre kapitalbeskattning. Exempelvis har man inte någon reavinstskatt alls för aktier som har ägts över ett år. Det finns massor av länder som jag skulle kunna räkna upp som har låga kapitalskatter. Men min tid medger inte detta. Finansministern återkommer till de lättnader som är gjorda för småföretagen. Men det är ju de juridiska personerna man har gjort små, små förändringar för. Jag efterlyser en sänkt kapitalskatt för fysiska personer. Att ta bort förmögenhetsskatten vore det enklaste. Det skulle lösa många problem och dessutom problemen på fastighetsskatteområdet till stor del. Vad gäller den värsta kapitalskatten är det förmögenhetsskatten. Jag är mycket förvånad över att det inte ens finns en antydan till att man kanske ska ta bort förmögenhetsskatten.
Fru talman! Att som ensam åtgärd slopa förmögenhetsskatten skulle vara fördelningspolitiskt mycket orättvist. Den mest rättvisa skattepolitiken kan man i dag driva om man är beredd att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. En slopad förmögenhetsskatt skulle inte särskilt många låg och medelinkomsttagare ha glädje av. Därför är det här ett nytt uttryck för att när moderater talar om skattepolitik och skattesänkningar är det oftast skattesänkningar för dem som redan har goda villkor, som har bra kapital, som har höga inkomster. Det är en skattepolitisk profil som vi socialdemokrater definitivt inte tycker är rimlig och rättvis. Det gäller att i stället via skattepolitiken försöka uppmuntra människor att i större utsträckning kunna jobba på arbetsmarknaden. De som är arbetslösa kan gå ut på arbetsmarknaden genom goda villkor - genom att de som får bra tillgång till barnomsorg via maxtaxan får bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, genom att se till att vi också via en bra företagsbeskattning ger människor möjlighet att starta och driva företag. Tyskland nämns när det gäller företagsskattereformer. Även efter Tysklands företagsskattereformer har Sverige faktiskt en lägre bolagsbeskattning än

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att de som får höjningar av fastighetsskatten ska kunna bo kvar, dels om regeringen avser att lägga fram förslag om att förmögenhetsskatten inte ska gälla boendet. skulle sänkas från 1,5 % till 1,2 %. Sänkningen syftar till att begränsa uttaget av fastighetsskatt när taxeringsvärdena återställs och innebär för den enskilde småhusägaren att skatteuttaget kommer att öka endast till den del taxeringsvärdehöjningen för hans del överstiger 25 %. I budgetpropositionen angav regeringen vidare att det finns behov av en regel som i vissa fall kan lindra uttaget av fastighetsskatt. Det pågår därför inom Regeringskansliet ett arbete med sikte på att utarbeta ett förslag till en begränsningsregel för fastighetsskatten. En sådan bestämmelse ska syfta till att begränsa skatten för småhusägare med låga inkomster som är bosatta i småhus med höga taxeringsvärden. Enligt planerna bör ett förslag kunna föreläggas riksdagen under år 2001. Avsikten är att bestämmelsen ska ges retroaktiv tillämpning fr.o.m. den 1 januari 2001. Regeringen har också i budgetpropositionen föreslagit en höjning av fribeloppen vid förmögenhetsberäkningen. Fribeloppet höjdes till 1 miljon kronor för ensamstående och till 1,5 miljoner kronor för sambeskattade par. Det kan tilläggas att även inkomstskatten sänkts för löntagare och övriga personer med pensionsgrundande inkomst genom att kompensation erhålls för den allmänna pensionsavgiften samt genom höjda grundavdrag. Regeringen har således redan vidtagit vissa åtgärder för att begränsa effekterna av de höjda taxeringsvärdena. Vidare avser regeringen att lägga fram ett förslag om en begränsningsregel för fastighetsskatten. Några ytterligare åtgärder är inte aktuella.
Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret som tyvärr är mycket negativt för Sveriges småhusägare. Höjda taxeringsvärden kan ge en skattechock. Det är inte min rubrik utan det är Riksskatteverkets rubrik när man skulle presentera siffrorna. Vi har förstått hur upprörda folk är. Det kan man se av alla brev och mejl, av alla insändare som handlar om fastighetsskatten. För att försvara vad man nu har gjort - att man har tagit bort frysningen - hänvisar finansministern till en begränsningsregel som vi ännu inte har sett. Jag tror inte att den är så där väldigt enkel att ta fram. Då skulle den redan ha funnits. Det finns massor med problem med begränsningsregeln. Den ger marginaleffekter. Man kan skenskriva sig. Som finansministern själv säger ska den inte gälla folk som bor i slott och herrgård. De ska inte omfattas av det här, utan det ska vara folk som bor i s.k. normala hus med låga inkomster. Hur ska man dra gränserna? Jag tror på begränsningsregeln när jag har sett den. Och, som sagt, den kommer nog inte att vara lätt att utforma. Men det finns ännu ett bekymmer. Även om vi har en begränsningsregel är det många som nu kommer att drabbas av förmögenhetsskatt beroende på att de plötsligt blir rika för att taxeringsvärdena stiger utan att de egentligen har fått några pengar. Det regeringen eventuellt lindrar med begränsningsregeln tar man med råge igen på förmögenhetsskatten. Jag vill påstå att finansministern har ett enormt överhetsperspektiv. Han är enormt kallhamrad när det gäller fastighetsskatten. Det gäller enskilda människor. Det är inget kollektiv vi pratar om, utan det handlar om enskilda människor som bor i småhus. Man kan bara lyssna på vad finansministern har sagt i en intervju i Villaägaren: Ingen ska offras. På småhussidan får ungefär hälften höjda skatter och hälften sänkta skatter. Där ser vi överhetsperspektivet. Man ser ett kollektiv. Man ser inte till individen, till dem som får höjda skatter, utan man slår ihop det och ser vad det ger för statskassan. Det vill jag kalla mycket kallhamrat. Vidare säger finansministern i samma intervju: Man ska inte säga att ingen ska behöva flytta. Det är alltid fråga om ett val som jag dessutom gör själv, nämligen hur stor del av min inkomst jag vill använda till boendet. Vidare säger finansministern: Jag känner personer som har lånat pengar för att kunna bo kvar. Det är de rekommendationer finansministern ger folk som inte kommer att ha råd att bo kvar nu när taxeringsvärdena höjs. I svaret till mig får jag veta det jag redan vet som riksdagen har fattat beslutat om, att man sänker skattesatsen från 1,5 % till 1,2 %. Men det hjälper ju inte eftersom många får mycket större höjningar. Och, som sagt, de får också betala förmögenhetsskatt. Det hjälper inte heller att man höjer fribeloppet för förmögenhetsskatten. Många råkar ändå ut för förmögenhetsskatt. Jag har tre frågor till finansministern. Det gäller kopplingen till förmögenhetsskatten. Tänker finansministern göra något åt det? Han skriver i svaret att han inte tänker göra något åt det över huvud taget. Sedan en annan fråga till finansministern. Finansministern har aldrig funderat på att den nya begränsningsregeln, om den nu kommer, är en ny form av sambeskattning eftersom man ska lägga ihop hushållens sammanlagda inkomster? Och sedan kanske finansministern kan förklara för mig hur det blir lättare för en familj som får högre taxeringsvärde att bo kvar bara för att en annan familj får lägre taxeringsvärde? Vad hjälper det den första familjen?
Fru talman! Tyvärr har debatten om fastighetsskatten väldigt mycket präglats av vilseledande information, och till det har Moderata samlingspartiet bidragit i allra högsta grad. Också interpellanten bidrar till detta. Låt mig en gång för alla även i den här debatten mycket tydligt säga att jag inte har gett något som helst råd - det framgår också av den intervju som åberopats - till någon att låna till fastighetsskatten. Ändå påstår Marietta de Pourbaix-Lundin detta, och många av hennes partikamrater sprider samma vilseledande information. Jag tolkar det så att man har dåligt med sakargument och får uppfinna argument, påstå saker och ting som inte är korrekta. Det visar väl att interpellanten och Moderata samlingspartiet kanske inte riktigt agerar i ädla syften i den här debatten. Sanningen är den att vi under senare år har sett en oerhört kraftig prisstegring på inte minst småhus i storstadsområdena. Denna kraftiga prisstegring har också fört med sig att taxeringsvärdena har stigit kraftigt, inte minst i Stockholmsområdet. Vi har från regeringens sida mycket tydligt markerat att vi inte avser att ta mer i fastighetsskatt än tidigare. Det blir en omfördelning inom fastighetsägarkollektivet. Jag har full förståelse för att de som vinner på det här inte tillhör dem som hör av sig allra mest och finns längst fram i debatten, men det finns i stora delar av Sverige många människor som fr.o.m. i år får lägre fastighetsskatt. Också merparten av dem som bor i flerbostäder får lägre fastighetsskatt, men det som syns och hörs mest och som uppmärksammas av medierna är inte att de allra flesta får lägre fastighetsskatt. Jag har också en viss förståelse för att det kan bli stora svårigheter för enskilda personer som får höjda taxeringsvärden på grund av att de bor i områden med kraftiga prisstegringar. Det är också därför som regeringen arbetar på en begränsningsregel som kan göra att situationen kan lindras för många personer. Jag är naturligtvis beredd att diskutera detaljer i hur denna begränsningsregel kan komma att utformas när förslaget inom kort kommer från Finansdepartementet. Ett sådant förslag kommer att skickas ut på remiss för en fortsatt diskussion. Bland de felaktiga uppgifter som interpellanten gärna sprider omkring sig i den här debatten och i andra sammanhang vill jag dementera ytterligare ett påstående. Antalet personer som betalar förmögenhetsskatt i år och framöver kommer att minska i förhållande till tidigare. Enligt våra beräkningar kommer ungefär 200 000 personer färre än förra året att betala förmögenhetsskatt i år. Detta blir ett resultat av den förändring som görs av fastighetsbeskattningen och förmögenhetsskatten. Detta borde glädja interpellanten, men i stället sprider hon den rakt motsatta, felaktiga uppfattningen. Jag hoppas att den förändring som vi gör av förmögenhetsbeskattningen av enskilda människor ska kunna uppfattas som ett försök att komma till rätta med den kraftiga prisstegring på småhus som har skett under senare tid.
Fru talman! Det var intressant att höra finansministern säga att det allvarliga nu var att jag sagt att finansministern hade gett människor rådet att låna för att kunna bo kvar. Det är kanske inte det allvarliga, utan det är de människor som inte kommer att ha råd att bo kvar. Finansministern är så kallhamrad att han fortfarande ser dem som bor i hus som ett kollektiv. Finansministern påpekar att man totalt inte tar in mer pengar utan gör en omfördelning. Ja, men att någon får sänkta taxeringsvärden gör det inte lättare för den som får höjda taxeringsvärden att bo kvar. Man måste faktiskt gå ned till individ eller medborgarperspektivet. Man kan i det här fallet inte ha den överhetssynen att det jämnar ut sig, finansministern. Finansministern svarar inte på mina tre frågor. Är den nya begränsningsregeln en ny form av sambeskattning? Den uppgift som har kommit fram är att man ska se på hushållets sammanlagda inkomster. Är det inte så, finansministern, att det som man i många fall förlorar på gungorna, dvs. på den s.k. begränsningsregeln, om den nu går igenom, tar man igen på förmögenhetsskatten, även om det blir färre som betalar förmögenhetsskatt? Det finns många framräknade exempel, och jag skulle kunna föredra några, men jag tänker inte göra det. De visar att folk visserligen kan få en lindring men att den med råge tas igen på förmögenhetsskatten. Grundproblemet är naturligtvis fastighetsskatten som den är utformad. Det är en orättvis och orättfärdig skatt. Den behövs inte, och det är därför som vi moderater vill avskaffa den. Vi har förslag som redan i år skulle kunna göra att folk får råd att bo kvar, men det har inte finansministern. Han står fortfarande här med sitt överhetsperspektiv och säger: Ja, ja, några förlorar och några vinner på det, men det är inte så farligt, för det jämnar ut sig. Så är det inte i verkligheten, finansministern. Det finns väldigt många människor som är mycket oroliga för hur de ska klara det här. Det beklagliga är att de kanske inte kommer att få något slutligt besked förrän det i princip är för sent. Nog kan man kräva mycket mer av framförhållning av staten och av regeringen, så att folk ska kunna planera om de har råd att bo kvar eller inte. Det borde inte få komma som en chock i efterhand, då det visar sig att de har betalat in alldeles för lite i skatt. Det kan bli en jättechock när de ska betala slutskatten. Finansminisstern har fortfarande en chans att säga att man är beredd att göra någonting. Vi moderater kommer att göra allt vad vi kan. Vi har gjort det hittills och kommer att fortsätta att göra allt för att det ska bli en fortsatt frysning av taxeringsvärdena. De som vi tycker borde få lägre sådana skulle få tillgodoräkna sig detta. Vi vill dessutom, vilket inte är obekant för finansministern, ha bara 1 % skatt och vill utgå från halva markvärdet. Vi vill avskaffa förmögenhetsskatten, vilket löser problemen här och även på en del andra håll. Inget av detta ser vi från socialdemokraterna. Jag vet att Socialdemokraternas samarbetspartier börjar inse att förmögenhetsskatten kopplad till fastighetsskatten börjar bli ganska förödande, men inte ens det tycks ha nått fram till finansministern, vilket är väldigt beklagligt. Vi talar om människor av kött och blod som kanske har byggt sitt hus eller har bott i det i generationer och som nu inte kommer att ha råd att bo kvar beroende på det som Socialdemokraterna med sina stödpartier har drivit igenom här i riksdagen. Det kan sägas ha skett mot en enig opposition. Men finansministern har en chans att ta åt sig något av debatten och se att det handlar om enskilda människor. Han kan säga att man kommer att se över det här, för det håller inte.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt när vi diskuterar fastighetsskatten att utgå från den enskilda människans perspektiv. Taxeringsbeskedet kommer att skickas ut till medborgarna i juni, och begränsningsregeln finns inte ens med i propositionsförteckningen. Hur kan finansministern försvara ett system som skapar en så stor oförutsägbarhet för medborgarna att de i mitten på ett taxeringsår inte vet hur skatten i deras enskilda fall kommer att se ut?
Fru talman! Det är viktigt när det gäller fastighetsbeskattningen att hålla sig till korrekta uppgifter. Om några har bidragit till oro kring fastighetsbeskattningen är det faktiskt olika moderata riksdagsledamöter, inte minst Marietta de Pourbaix-Lundin, som ständigt lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter. Jag skulle vilja fråga interpellanten om hon i fortsättningen kunde undvika att göra antydningar av det slag som hon ständigt gör här att förmögenhetsskatten ökar som en följd av fastighetsskatten. Det är faktiskt 200 000 färre hushåll som får förmögenhetsskatt det här året som ett resultat av de förändringar som vi gör av förmögenhetsskatten. Jag skulle vilja fråga interpellanten om hon nu kunde upphöra med att sprida den vilseledande informationen att jag har rekommenderat någon att låna till fastighetsskatten. Detta är bara ett par exempel på sådana vilseledande uppgifter som moderaterna sprider omkring sig. Det vore faktiskt hälsobringande om vi fick en mer sund diskussion om vad fastighetsskatten handlar om. Fastighetsskatten handlar naturligtvis om enskilda individer, men den är en del av hela vårt skattesystem, och det är ett faktum att de flesta människor i vårt land - hälften av småhusägarna och två tredjedelar av dem som bor i flerbostäder - bor i fastigheter som får sänkt fastighetsskatt. Dessutom får de allra flesta i den resterande hälft av småhusägarna som får höjd fastighetsskatt en sänkning av inkomstskattten, vilket gör att de netto inte får några skatteökningar. Det finns ett antal personer som får nettoskatteökningar, och det är därför som vi är angelägna om att utforma en bra begränsningsregel, som kan undanröja problem för låginkomsttagare, för pensionärer och för andra i små omständigheter som har fått kraftiga höjningar av sina taxeringsvärden. I stället för att delta i arbetet med hur man kan utforma en sådan bra regel misstänkliggör Pourbaix Lundin hela tiden detta förslag innan det ens finns i detalj. Jag vore mer intresserad av att få till stånd en diskussion om hur man kan utforma det på ett bra sätt än dessa ständiga misstänkliggöraden. Jag har svårt att se hur logiken och moralen går ihop i Moderata samlingspartiet när man säger att man ska avskaffa fastighetsskatten om man inte konsekvent säger att man också ska avskaffa kapitalbeskattningen över huvud taget. Om man ska ta bort både fastighetsskatt och kapitalbeskattning och inte ha någon skatt över huvud taget på olika typer av kapital är man konsekvent. Men jag antar att man inte ska ha olika typer av principer i fortsättningen eller olika typer av kapitalbeskattning. För att återgå till den tidigare diskussion som vi har haft handlar det om följande. Den som inte vill ha några välfärdsreformer eller några pengar till sjukvård och skola kan naturligtvis ta bort alla skatteinkomster. Moderaterna har där i sista hand egentligen gjort ett val. Man är inte så intresserad av att få till stånd några skatteinkomster eftersom man inte heller vill ha någon reell samhällelig gemensam välfärd via de satsningar som ska göras på skola, pensioner, sjukvård och mycket annat. Därför tycker jag att det vore bra om moderaterna kunde komma bort från sina väldigt felaktiga och vilseledande insatser när det gäller fastighetsbeskattningen. Jag försökte föra en realistisk diskussion om hur vi i detta läge kan skapa en fastighetsbeskattning som ger enskilda individer som har låga inkomster och bor i områden med starkt stigande huspriser, och som därmed har fått höga taxeringsvärden, rimliga villkor. Jag är övertygad om att det i det förslag som inom kommer att kunna presenteras också finns förutsättningar att nå ett sådant bra resultat för väldigt många människor i de omständigheterna.
Fru talman! Det behövs inga moderater för att sprida oro bland småhusägarna. Det klarar ni socialdemokrater själva av alldeles utmärkt genom de beslut ni har fattat. Finansministern har en fantastisk förmåga att försöka diskutera någonting annat än vad det verkligen gäller. Jag tror att han är ganska rädd för att diskutera fastighetsskatten. Han börjar inse vilken bomb det redan är för socialdemokraterna. Finansministern uppför sig egentligen som en föreståndare för en tortyrkammare där han sakta men säkert drar åt skruvarna för att sedan kanske släppa lite på dem när det håller på att bli outhärdligt. Det är vad han gör när det gäller fastighetsskatten. Det finns egentligen ingenting i den här debatten som har varit positivt för villaägarna. Det är bara jag som har blivit anklagad för olika saker. Vi får inga klara besked, ingenting. Det tycker jag är väldigt synd. Det finns egentligen ingen rättvisa i systemet. Varför ska vi diskutera begränsningsregeln när vi vill avskaffa fastighetsskatten? Vi har helt andra lösningar än vad finansministern har. Jag ska ändå citera finansministern ur tidningen Villaägaren. Han blir väl lika upprörd igen när jag gör det. Nu läser jag ett rakt citat: "Men jag tycker att fastighetsskatten är en bra beskattningsform, eftersom ingen kan komma undan, alla måste betala. Man kan inte gömma ett hus som man kan med kapital, t ex. Inkomster kan man ibland skattefuska med, men det går inte med fastigheter. Jag tycker att fastighetsskatten är en rekorderlig skatt." Det sammanfattar väl ganska bra vad finansministern tycker om fastighetsskatten och varför vi ska fortsätta att betala fastighetsskatt.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Taxeringsbeskeden i de enskilda fallen kommer i juni. Om förslag om en begränsningsregel kommer i vårpropositionen kan riksdagen fatta beslut om det den 15 juni. Tycker finansministern att det är försvarbart att ha ett system som innebär att den enskilde medborgaren först när man kommit in sex månader på ett år kan få en formell bekräftelse på hur skatten kommer att utformas i det enskilda fallet?
Fru talman! Som svar på den sista frågan är det väl känt att avsikten är att begränsningsregeln ska gälla från den 1 januari i år, och därför omfattar den hela beskattningsåret. Det är ett tydligt besked i det avseendet. Får jag komma tillbaka till Pourbaix-Lundins citat ur artikeln i Villaägaren. Jag tycker att den är intressant på så vis att det nu åtminstone börjar närma sig någon form av upplysningsverksamhet från Marietta de Pourbaix-Lundins sida. Hon säger att jag påstår - och det hävdar jag fortfarande - att fastighetsskatten är rättvis därför att ingen kan komma ifrån den. Ska jag med det dra slutsatsen att moderaterna vill ha skatter som så många som möjligt kan smita från? Är det den typen av skatter som moderaterna helst önskar? Vi har ett skattesystem med en del revor och problem. Med fastighetsbeskattningen är det precis som jag säger i artikeln. Den kommer ingen undan, utan alla får skatta för sin fastighet. Det är uppenbarligen så att skattesystemet enligt moderaternas uppfattning ska vara utformat så att det kan kringgås så mycket som möjligt. Då är det ett bra skattesystem för moderaterna. Jag tycker att det är en utomordentligt märklig samhällsmoral. Jag ska gå tillbaka till Gustav Möller, som citerades här förut. Han sade att en dåligt använd skattekrona, eller en ineffektivt använd skattekrona, var en stöld från folket. Då kan man förlänga det med att säga att en utebliven skattekrona, dvs. att någon smiter från skatten, också är en osolidarisk handling mot folket. Jag är förvånad över att moderaterna tycker att man ska ha skattesystem som är så ineffektiva som möjligt. Då plötsligt är skattesystemen acceptabla ur moderat synpunkt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt tillsätta en utredning i syfte att klargöra konsekvenserna av en sänkt byggmoms. Ulla-Britt Hagström har redan i en interpellation i oktober förra året frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att bereda frågan om en sänkt byggmoms. Jag svarade då att jag inte avser att vidta några särskilda åtgärder för att bereda denna fråga. Detta ställningstagande kvarstår oförändrat. Som framgår av det tidigare svaret tillåter EG-reglerna inte en generell sänkning av momsen. Jag har inte heller för avsikt att försöka övertyga övriga EU-länder om att en reducerad skattesats på byggtjänster är önskvärd. Som jag framhöll i oktober är en särreglering inom mervärdesskatteområdet inte någon lämplig metod att minska byggkostnaderna. Det leder till gränsdragningsproblem och skapar svårigheter vid kontroll och tilllämpning. Vi har, som jag nämnde i det förra interpellationssvaret, tidigare haft särordningar för momsen inom byggsektorn i Sverige vilka visat sig svåra att administrera. Jag pekade i detta svar också på att en sänkning av momsen inom byggsektorn skulle medföra ett avsevärt skattebortfall. Jag har som framgått inte ändrat uppfattning i denna fråga. Jag avser således inte att tillsätta en utredning i syfte att klargöra konsekvenserna av en sänkt byggmoms.
Fru talman! Jag vill tacka Bosse Ringholm för svaret på min interpellation om en konsekvensutredning för sänkt byggmoms från 25 % till 12 %. Tonen i svaret är dock sådan att jag känner mig som en olydig elev som bryter dels mot EU:s regler, dels mot en sträng magisters regler. Sverige har Europas högsta moms, och så ska det tydligen förbli. Jag har satserna för begagnade bilar med mig här. Luxemburg 15 %, Tyskland 16 %, 25 % och Sverige 25 %. Här missar staten 3 miljarder i momsintäkter, medan medborgarna kan förbättra bilbeståndet, vilket är viktigt både för miljö och trafiksäkerhet. Jag förväntar mig i dag att Bosse Ringholm har motsatserna för byggandet så att vi kan klargöra det här i debatten. Jag har sett en uppgift om att byggmomsen i Frankrike lär vara 5,5 %. Om det stämmer är inte svaret att EU:s direktiv gör en momssänkning omöjlig. Sverige lyssnar andäktigt in EU:s direktiv och följer dem stenhårt. Det tog två år att få notifiering hos EU-kommissionen så att de lokala investeringspengarna för hållbar utveckling också kan användas för allergisanering av förskolor och skolor. Fru talman! Kontentan av Bosse Ringholms svar att en sänkning av byggmomsen ger gränsdragningsproblem och skapar svårigheter vid kontroll och tilllämpning torde inte vara det verkliga problemet i en av världens mest utvecklade IT-nationer. Problemet är att Bosse Ringholm tror sig förlora 17 miljarder till sina guldbostadsbyxor. Den svenska regeringen skinnar nämligen bostadsmarknaden med byggmoms, förvaltningsmoms och fastighetsskatter. Att sänka momsen till 12 % skulle ändå ge staten drygt 8 miljarder och samtidigt underlätta byggandet. Fram till skattereformen 1990-1991 var reglerna sådana att ersättning för byggentreprenader delvis undantogs från mervärdesskatt. Enbart 20 eller 60 % togs upp till beskattning. I dag redovisas bostadsbrist i 45 kommuner. Ytterligare ett tjugotal kommuner redovisar bostadsbrist i centralorten eller innerstaden. 60 % av kostnaden. Den svarta marknaden sägs omfatta 600 miljoner kronor bara i Stockholm. I Stockholmsregionen mätt i 1997 års kostnader steg produktionskostnaderna för flerfamiljshus med 8 950 kr per kvadratmeter från 1968 till 1997. Stigningen fortsätter. 58 % av dessa kostnader berodde inte på värdeinnehåll och effektivitet utan på faktorpriserna inklusive moms. Dessa ökade mer än producentpriserna för industrivaror. Fru talman! Min fråga till Bosse Ringholm är: Vad gör Bosse Ringholm rent konkret för att det ska kunna byggas fler bostäder i Sverige - inte minst hyresrätter? 12 %. Nyhetstidningar, entréavgifter osv. beskattas med 6 %. Vi har alltså olika momssatser. Varför kan finansministern inte ens göra en konsekvensutredning om byggmomsen?
Fru talman! Jag har nu vid två tillfällen gått igenom argumentationen kring byggmomsen med interpellanten. Jag kan svara på interpellantens sista fråga. Som tidigare meddelats har regeringen för avsikt att återkomma under året med förslag för att öka hyresrättsbyggandet i Sverige. Vi har behov av att öka byggandet av hyresrätter i Sverige, inte minst i storstadsområden där det finns en betydande bostadsbrist - i Stockholm och på annat håll. Men jag tror att det är en helt annan typ av åtgärder än sänkta skatter och skattesubventioner som det handlar om ifall man vill få till stånd ett ökat bostadsbyggande i flerbostadsområden och av hyresrätter. När jag hörde Ulla-Britt Hagström fick jag ibland intrycket att det rörde sig om moderat skattepolitisk argumentation. Hon säger att man skulle kunna sänka byggmomsen. Visserligen förlorar man 9 miljarder kronor i intäkter, men det gör väl inte så mycket? menar hon. 9 miljarder kronor är lika mycket som staten under de närmaste åren satsar på sjukvården! Att inte Moderaterna vill satsa på sjukvården vet ju alla sedan förut, men det förvånar mig om Kristdemokraterna har samma uppfattning om att 9 miljarder kronor i minskade intäkter inte gör någonting. Det skulle drabba exempelvis sjukvården, och det förvånar mig som sagt väldigt mycket om Kristdemokraterna delar Moderaternas uppfattning på den punkten.
Fru talman! En konsekvensutredning innebär att det inte kommer att bli 9 miljarder kronor, för det kommer att byggas mer och tillväxten kommer att öka. Vad gäller vårdpolitiken så är vi inte inne på den frågan nu, men Kristdemokraterna har 3,5 miljarder kronor mer till kommuner och landsting generellt än vad regeringen har. Jag fick inte svaret på frågan om momssatserna i Europa. EU:s finansministrar måste ju under ordförandetiden ha ett ansvar för att öka konkurrensen för byggmarknaden över huvud taget, och även för svensk byggmarknad. Det finns gränsdragningar i artikel 12 i EU-direktivet - det vet jag. Men där står också att man vid tillhandahållande, byggande, renovering och ändring av bostäder som ett led i socialpolitiken kan tillämpa en lägre mervärdesskatt än normalskattesatsen. Detta har vi heller inte gjort någon skillnad mellan och tagit till oss i Sverige. Det finns i rådets sjätte direktiv, och nu har ju Bosse Jag kan också fråga om ett annat förslag. I Gnosjö har ett förslag framförts. Där finns nämligen mycket nybyggnad av kontorslokaler och industrilokaler, men folk kan inte flytta dit för man har inte råd att bygga och man får inte bankgarantier för en villa. Man har framfört att man skulle kunna skuldföra momsen räntefritt av staten i 25 år och avbetala med 1 % per år. Den totala kostnaden för staten skulle pendla mellan 15 och 17 miljarder per år. Tanken med förslaget är att momsen inte ska belasta byggnationen med 100 % på en gång, utan fördelas i takt med att investeringen utnyttjas. Även i dagens system sker en fördelning av momsen över tiden eftersom momsutgiften är en del av produktionskostnaden, och när ett nybygge är klart så transformeras ju i de allra flesta fall produktionskostnaden till ett inteckningslån som amorteras med ränta under en lång följd av år. Då fördelas momsen ut över tiden som en del av amortering och ränta. Om momsen kunde skuldföras av staten så skulle skillnaden bli att ingen ränta utgår. Det skulle underlätta hyreskostnaderna. Jag undrar om detta också skulle strida mot EU:s direktiv, Bosse Ringholm? Eller måste EU uppfinna ett nytt direktiv innan detta blir möjligt? Bosse Ringholm måste ju förstå att barnfamiljer inte har råd att bygga villor och att inga hyresrätter byggs. Han sade själv att något måste göras för hyresrätterna. Det kommer nämligen att bli så att när vi har slitit ut vårt bostadskapital och lämnat skulden till våra barn så kan vi gå till sjätte direktivet, artikel 12, och titta efter om det då är ett led i socialpolitiken eftersom vi inte har några moderna bostäder kvar i Sverige. Ämnar Bosse Ringholm fundera över möjligheten att staten skuldför momsen? Staten blir av med lika mycket de första åren, men inga EU-direktiv kan hindra detta. År 1999 byggdes det i Sverige 1,3 bostäder per tusen invånare. Bland övriga EU-länder var snittet 6 19 000 bostäder totalt. Men det dröjer minst tio år innan Sverige kommit upp till samma nivå som övriga länder, säger Boverkets experter. Bosse Ringholm! Känns det inte tråkigt att sitta med ordförandeklubban när det byggs minst i Sverige? På Irland byggdes det 12,4 nya bostäder per tusen invånare. Grekland byggde 9,3 och Portugal byggde 9.
Fru talman! Jag är överens med Ulla-Britt Hagström om att det byggs för få bostäder i Sverige i dag. Regeringen har för avsikt att återkomma med förslag om hur vi kan öka framför allt flerbostadsbyggandet - hyresrätter - i storstadsområdena. Ett av de stora hindren är att vi tyvärr har ett borgerligt styre i Stockholm och i flera andra viktiga städer som bygger alldeles för lite. De är inte intresserade av ett allmännyttigt byggande i hyresrätter. Om Ulla-Britt Hagström kan övertyga sina partivänner i Stockholm och på annat håll om att ändra uppfattning så är det kanske det bästa bidrag hon kan medverka till för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Huvudfrågan är att kommunerna - och framför allt de kommuner i Stockholmsområdet som hittills har visat sig ovilliga - måste hjälpa till på ett annat sätt i fortsättningen om vi ska få till stånd ett ökat bostadsbyggande. EU:s speciella direktiv, som Ulla-Britt Hagström tar upp, handlar om en marginell typ av sociala bostäder. Det ligger verkligen på marginalen i sammanhanget, och det handlar inte om det vanliga bostadsbyggandet. Det gäller en försöksverksamhet under en mycket begränsad tid som avser skomakartjänster, vissa fastighetstjänster osv. Det är verkligen inte på något sätt en lösning av problemet med bostadsbyggandet i dess helhet. Där behövs det helt andra tag för att man ska kunna åstadkomma någon förändrad situation. Det krävs helt enkelt en omläggning av bostadspolitiken i de berörda kommunerna och även andra insatser från statens sida.
Fru talman! Nu kommer finansministern som ordförande för EU-länderna med den klassiska definitionen att det är borgerligheten i Stockholm som har förstört hela Sveriges bostadsmarknad. Jag ska givetvis övertyga stockholmarna - jag har inga bekymmer med det - om Bosse Ringholm lovar mig att övertyga malmöborna. Jag var nämligen nere i Malmö och undersökte det hela. Där är det 9 000 människor som saknar ett förstahandskontrakt på en bostad, och där har vi socialdemokratisk styrning i allra högsta grad! Detta är alltså inget Stockholmsproblem, och det som jag relaterade till vad gäller Gnosjö är verkligen inte heller något Stockholmsproblem. I Berlin bygger faktiskt svenska byggföretag bostäder som bara är hälften så dyra som i Sverige. Hur ska vi komma ifrån segregerade områden om vi inte kan bygga radhus, villor osv? Jag vet att socialdemokraterna vill komma bort från segregationen. Då måste det byggas nytt, så att vi kan blanda olika sorters bostäder i ett och samma område, så att vi får en mångfald. Den europeiska standardiseringsorganisationen leder arbetet med att ta fram nya och reviderade standarder på uppdrag av kommissionen. Vad som inte kommer att bli lika utan mycket olika för samma standarder blir priset. Och där spelar momsen en roll. Byggreglerna kommer att harmoniseras men inte priserna. Då undrar man om Bosse Ringholm har talat med fackföreningarna. Vad säger de om priset, och vad säger de om byggverksamheten över huvud taget? Det kommer ju att bli en direktimport av byggvaror, precis som när det gäller bilar. Det måste det bli, eftersom vi måste få billigare byggvaror. Då handlar det ju om att ta upp den här diskussionen på Europanivå. Det andra alternativet är att sänka momsen generellt till Europanivå.
Fru talman! Det finns minst två huvudproblem när det gäller bostadsbyggandet i Sverige. Det ena är faktiskt Stockholms kommun och andra borgerligt styrda kommuner med moderater och kristdemokrater i skön förening som förhindrar bostadsbyggandet. Det är ett jätteproblem. Om Ulla-Britt Hagström kan övertyga sina kristdemokratiska partivänner i Stockholms stadshus om att de ska lägga om kursen är det en god insats. Men det finns mycket att göra på det området, eftersom det här är en stor bromskloss. Det andra problemet är det som Ulla-Britt Hagström också tar upp, nämligen den bristande konkurrensen i bostadsproduktionen. Jag vill gärna vara tydlig på den punkten, eftersom den frågan ställdes. Det är inte de fackliga organisationernas lönediskussion som är det avgörande problemet; lönernas andel av byggkostnaden har minskat hela tiden. Det är andra saker som måste diskuteras. Det som t.ex. Ulla-Britt Hagström nämner om byggprojekt utomlands med betydligt lägre kostnader är ju intressant. Det borde vi också kunna åstadkomma. Just i Malmö har den statliga Byggkostnadsdelegationen för något år sedan faktiskt genomfört ett mycket lyckat experiment med väsentligt lägre byggkostnader, 20-30 % lägre byggkostnader. Jag har hopp om att vi ska kunna åstadkomma fler sådana försök i fortsättningen där man kan sänka byggkostnaderna. Det handlar helt enkelt om att öka konkurrenstrycket i byggnäringen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att stoppa brottslighet i form av butiksrån. Under 1990-talet har antalet polisanmälda brott legat på en relativt konstant nivå. Att den polisanmälda brottsligheten inte ökar längre är ett trendbrott. Men utvecklingen är olika för olika brottstyper. Butiksrån är en brottstyp som ökat under det senaste decenniet. Jag delar Göte Jonssons uppfattning att det behövs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med denna typ av brottslighet. Liksom vid annan brottslighet krävs att flera olika aktörer samverkar kring olika åtgärder. Viss lagstiftning av betydelse i sammanhanget har nyligen tillkommit. Genom lagen om kameraövervakning har bl.a. butiksägare fått ökade möjligheter att använda övervakningskameror och därmed förebygga brott. Vid butiksrån förekommer det ibland att skjutvapen används. De ändringar som gjorts i vapenlagen syftar bl.a. till att minska användningen av skjutvapen i samband med brott. Rättsväsendet har naturligtvis till uppgift att anpassa sina metoder för att förebygga och bekämpa butiksrån. Samverkan kring dessa frågor sker bl.a. Företrädare för Justitiedepartementet, Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och Svensk Handel har också träffats för att diskutera det gemensamma intresset av att förebygga brott med anknytning till handeln. De fortsatta diskussionerna i dessa former är ett bra sätt att undersöka vilka problem och behov av åtgärder som finns. Om vi ska lyckas med att förebygga och bekämpa brottsligheten måste vi ta fram kunskap om brottsligheten och de effekter som olika åtgärder kan leda till. Detta projekt ska bl.a. göra en kartläggning av butiksrånen och besvara frågor som vilken typ av butiker som drabbas och vid vilken tid på dygnet. Ett annat projekt vid BRÅ som är av intresse är ett projekt om upprepad utsatthet för brott. Som Göte Jonsson nämner i sin interpellation förekommer det att samma butiksägare utsätts för brott vid flera olika tillfällen. Projektet ska ta fram kunskap om upprepad utsatthet för olika typer av brott samt utveckla metoder för hur polisen och andra lokala brottsförebyggande aktörer kan arbeta för att minska brottsligheten genom att använda sådan kunskap. Aktuell kunskap om butiksrån tas också fram inom ramen för kriminalunderrättelsetjänstens verksamhet. Men det är framför allt på den lokala nivån som direkta åtgärder kan vidtas. Att i olika former fortsätta att stödja det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå ser jag som en av de viktigaste kriminalpolitiska prioriteringarna framöver. Den kunskap som tas fram om brott med anknytning till handeln kan ligga till grund för att utarbeta lokala strategier för olika affärer i skilda miljöer. I de lokala brottsförebyggande råd som nu byggs ut samverkar olika aktörer, t.ex. polis och näringsliv. Näringslivet är en viktig brottsförebyggande aktör som på lokal nivå kan företrädas av enskilda företag eller företagssammanslutningar. Handeln vidtar också själv åtgärder för att öka säkerheten, bl.a. genom att installera övervakningskameror och slutna betalningssystem s.k. cash-guard. Samverkan för att tillvarata alla möjligheter att förebygga brott med anknytning till handeln förekommer alltså på olika håll. Det lokala näringslivet engageras också alltmer för att öka tryggheten i det egna området. Därmed har förutsättningar skapats för ett mer utvecklat samarbete med berörda myndigheter, näringslivsorganisationer och enskilda företagare. Att rån och annan brottslighet mot handeln minskar är inte bara viktigt för företagen utan för samhället som helhet. Jag kommer självklart att följa hur detta arbete utvecklas. Tack!
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på frågan. Situationen är verkligen ohållbar i dag. Många butiksägare drabbas väldigt hårt, kanske framför allt butiker som har dyra kapitalvaror som är lätta att tillgå i olika sammanhang. Jag tänker t.ex. på uraffärer. Det här drabbar ju inte enbart ägaren, utan det drabbar också kunden och hela samhället, precis som justitieministern har sagt. Många butiker har faktiskt tvingats stänga, antingen av direkt faktiska skäl eller för att påvisa den ohållbara situationen. De har stängt i ren demonstration för att de anser att man inte kan fortsätta på detta sätt. Det här gäller också i väldigt stor utsträckning personalens säkerhet. Vad som är viktigt i det här sammanhanget är ju vem som har huvudansvaret. I dag, även utifrån justitieministerns svar, verkar det som om det framför allt är butiksägaren som har ansvaret och inte samhället när det gäller den här formen av brottslig verksamhet. I dag måste butikerna anpassas så att man minimerar risken för brottslig verksamhet. Det här innebär att man får utforma såväl servicen till kunderna som presentationen av varorna utifrån en sådan ambition. Det här innebär också kostnader och en svårare situation för butiksägarna. Det innebär också ökade kostnader i form av dyrare försäkringar för butiksägarna, och situationen är givetvis fullständigt orimlig. Utan att överdriva kan jag säga att vi nästan befinner oss i någonting som måste liknas vid vilda västern. Tidigare red man igenom saloondörren in i saloonen och rånade. I dag kör man bil igenom dörrarna och rånar butiker. Skillnaden är den att det då var en hästkraft. I dag är det ett hundratal. Det här är en så allvarlig utveckling i ett rättssamhälle att det måste vidtas verkligt kraftfulla åtgärder. Jag delar i stor utsträckning justitieministerns uppfattning att samverkan är bra även på lokal nivå, men jag tycker att det är en fråga som justitieministern har glömt i det här sammanhanget, och det är just frågan om de resurser som polisen har när det gäller möjligheten att bekämpa olika former av brott och även den här formen av brott i det här sammanhanget. Sedan 1995 har vi 22 000 färre poliser. Det är alldeles klart att det också påverkar situationen när det gäller möjligheten att bekämpa brott i olika sammanhang. Butiksrånen ökade med 30 % första kvartalet förra året, och rånen totalt ökade lika mycket. Det faktum att vi nu har en stabilisering när det gäller brottsutvecklingen totalt tycker jag är till föga tröst i det här sammanhanget. Tittar vi på vilka brott som ökar ser vi att det framför allt är de grova brotten. Detta är allvarligt. Jag tycker inte heller att man kan anse att det är ett trendbrott, som justitieministern säger, i och med att brottsnivån stabiliseras på en hög nivå. Jag ser ett trendbrott först om vi får en minskning av brottsutvecklingen och på så vis kan tillräkna oss en positiv utveckling. Vi ligger ju redan på en alldeles för hög nivå, ungefär 1,2 miljoner brott per år. Att ligga kvar på den nivån och anse att det är ett trendbrott tycker jag är att ha en alldeles för låg ambition. Är det inte rimligt, justitieministern, att samhället totalt sett måste ta ett större ansvar för att bekämpa den här brottsligheten? Och hur ser justitieministern på polisens resurser i det här sammanhanget? Här handlar det i väldigt stor utsträckning om internationella ligor som opererar i olika sådana här verksamheter. Det gäller för polisen inte enbart att synas på gator och torg utan också att ha resurser för den inre spaningen, som är så viktig och angelägen. Här är det också en fråga om resursutvecklingen inom kriminalpolisen.
Fru talman! Vi synes vara helt överens om, och det är vi knappast ensamma om, vilket stort problem det innebär för butiksinnehavare att utsättas för rån. Det handlar inte bara om dyrare försäkringar eller ekonomiska skador, utan framför allt om att många människor som har utsatts för rån tvingas sluta. Det finns därför all anledning att se allvarligt på detta. Vi behöver inte ha något slags kapprustning om vem som ser mest allvarligt på det, utan här är vi helt överens. Den här brottsligheten har ökat, men jag vill ändå nyansera och säga att någon vilda västern-situation är vi ganska långt ifrån. Därmed vill jag dock inte säga att man inte ska ta detta på största allvar. Det finns inga enkla sätt. I så fall skulle vilken regering som helst bara ha vidtagit de åtgärderna. Men det finns mycket att göra. Jag tror att regeringens syn på hur man ska bekämpa brottslighet - brottsförebyggande, brottsbekämpande och en bra kriminalvård - är väl anpassad till just denna sorts brottslighet. Jag fick en specifik fråga om polisen och vad regeringen gör när det gäller brottsbekämpande. Det är riktigt att antalet poliser har gått ned under 90-talet, men inte så dramatiskt som man kan tro. Det är 200 poliser färre i dag än för tio år sedan. År 1995, som nämndes, fanns det 16 752 poliser. År 2000 fanns det 16 160. Det är alltså en nedgång på ungefär 600 poliser. Det är riktigt att det finns för få poliser. Därför ska också regeringen, vilket framgår av budgetpropositionen, öka antalet poliser. Man gör stora satsningar, de största någonsin. Det har öppnats en polishögskola i Umeå, och det kommer att öppnas ytterligare en polishögskola i södra Sverige. Detta kommer att innebära förutsättningar för att antalet poliser kommer att öka. Jag vill också erinra om att det särskilt står angivet i budgetpropositionen att regeringen, trots denna stora satsning, avser att återkomma om ytterligare insatser är nödvändiga.
Fru talman! Det är riktigt att antalet poliser ökar också med regeringens förslag. Men vi kan också se att Rikspolisstyrelsen hade begärt 1,5 miljarder kronor för att kunna klara situationen i Sverige när det gäller det här området, och regeringen ger inte mer än, tror jag, 450 miljoner. Det är alltså en stor skillnad mellan det behov som ansvarig myndighet har redovisat och vad regeringen har anslagit i de här sammanhangen. Här är det, som vi ser det från moderat sida, angeläget att vi uppfyller det behov som Rikspolisstyrelsen som ansvarig myndighet har redovisat. Sedan vill jag återkomma till att jag tycker att justitieministern i alltför stor utsträckning skjuter över ansvaret på företagsidkarna och dem som bedriver verksamhet på lokal nivå. Det här innebär att man flyttar över kostnader från samhället till dem som bedriver verksamhet. Det här gäller ju ett område där samhället har ett huvudansvar. Att upprätthålla rättssäkerhet och rättstrygghet är ju en av vårt rättssamhälles största och viktigaste uppgifter. Sedan säger justitieministern att någon vilda västern är det inte fråga om. Man kan verkligen fråga sig om det inte är just detta det är. Som vi har kunnat se vid upprepade tillfällen, också i min hemstad Jönköping, tar man alltså bilen och kör igenom dörrarna och kommer på så vis åt brottsgods i väldigt stor omfattning. Detta är väl verkligen att likna vid vilda västern. Det är bara det att det finns skillnader när det gäller tekniska möjligheter att använda den här formen av brottslig verksamhet. Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga till justitieministern som har samband med en dom efter ett rån som inträffade hemma i Jönköping. Rånarna använde sig av yxa, men beroende på att yxan vid rånet inte användes konkret mot personalen blev brottsrubriceringen inte grovt rån utan enbart rån. Jag tycker att detta är ganska uppseendeväckande. Nu kan varken justitieministern eller jag diskutera ett enskilt rättsfall, men själva principen kan vi ta upp. Om det nu är så att man måste skjuta ihjäl någon eller slå yxan i huvudet på någon i personalen för att det ska bli grovt rån tycker jag att det finns anledning för justitieministern att se över själva principerna för brottsrubriceringen. Min fråga är om justitieministern är beredd att närmare titta på just den här situationen - utan att vi binder oss vid något enskilt konkret rättsfall eller domslut.

Fru talman! Göte Jonsson har nu vid två tillfällen sagt att jag skulle skjuta över ansvaret på butiksinnehavaren eller näringslivet. Det har jag inte gjort, inte vid något tillfälle. Det är självklart att det är samhället som har det yttersta ansvaret för att brott inte begås. Nu finns det inga samhällen där inga brott begås, men självklart är det samhället som har ansvaret. Det faktum att samhället har ansvaret innebär dock inte att inte näringslivet kan bidra på många bra sätt för att, tillsammans med andra delar av samhället, begränsa den här sortens brottslighet. Det är därför som det brottsförebyggande arbetet är så oerhört viktigt, och där har bl.a. näringslivet en viktig roll - men också t.ex. närpolisen med den kunskap som där finns. Vi har nu 196 kommuner där det finns ett brottsförebyggande råd, vilket har en mycket stor betydelse i kampen mot denna brottslighet - tillsammans med brottsbekämpande och en bra kriminalvård. Det är riktigt att vi inte kan gå in på detta eller något annat enskilt fall. Frågan om huruvida ett brott ska bedömas som grovt eller inte är ofta återkommande. Jag vet att folk som utsätts för brott, vare sig det är misshandel, rån eller annan brottslighet, många gånger blir upprörda när det bedöms som normalgraden. Det är viktigt att det finns en gräns för den allra värsta sortens brottslighet. Nu är ju rån ändå ett mycket allvarligt brott som ger ett högt straff. Jag kan som sagt inte gå in på det här enskilda fallet, men just vapen hör till det som nämns som ett rekvisit för ett grovt rån.
Fru talman! Jag vill inte på något sätt tolka justitieministerns svar illvilligt. Men anledningen till att jag tycker att justitieministern skjuter över ansvaret på butiksägarna är att det inte finns med någonting i svaret om just resursfrågan i konkret mening, och det är det jag efterlyser. Jag tror att resursfrågan är oerhört viktig i det här sammanhanget. Låt mig ta ett exempel hemifrån mitt eget län. Det är inte många år sedan Värnamo och Vetlanda var två egna polisdistrikt med fulla resurser när det gällde utryckning, utredning, spaning och liknande. I dag är det så att om någon kommer till polisstationen i Vetlanda på eftermiddagen, efter kl. 15.00 tror jag att det är, och trycker på knappen för att få tala med en polis så svarar polisen i Jönköping tio mil därifrån! Man har inte möjlighet att bemanna polisstationen i ett område som Vetlanda kommun, och det tycker jag är mycket, mycket allvarligt. Därför är detta också en resursfråga i väldigt stor utsträckning. Jag menar att även om vi är överens om väldigt mycket när det gäller det allvarliga i den här brottsligheten, måste vi också försöka bli överens när det gäller behovet av resurser för att kunna bekämpa den formen av brottslighet. I dag är det en stor resursbrist. Man har försökt lösa detta genom omorganisationer i olika sammanhang, men ofta har det i stället för att bli bättre blivit värre. Om man genomför en omorganisation, inte därför att organisationen i sig ska bli bättre, utan man vidtar omorganisationen därför att man är tvingad av bristen på personal, blir situationen oftast värre. Det är sådant som vi har fått uppleva. Jag vill fråga justitieministern: Är det rimligt att man på en ort som Vetlanda eller Värnamo, när man kommer till polisstationen på eftermiddagen, ska få svar från en polis tio mil från den egna orten? Anser justitieministern att detta är rimligt? I detta ligger också frågan om de resurser som för närvarande finns inom polisen.
Fru talman! Som Göte Jonsson väl känner till har inte regeringen något ansvar för enskilda delar av polisorganisationen, utan det är sådant som ska tas upp i budgetförhandlingar med Rikspolisstyrelsen. Jag har redan svarat på frågan om de ökningar som kommer att ske inom polisen och den satsning som regeringen gör. Men jag vill ändå understryka att inte ens en fördubbling av antalet poliser skulle innebära att rån eller annan brottslighet upphör. Det är så mycket mer som måste göras än att bara tro att polisen kan lösa detta. En sak som man inte ska göra är att dra ned på välfärden på det sätt som moderaterna föreslår. Då kan man vara alldeles säker på att den sortens brottslighet och all annan brottslighet kommer att öka. Överallt går ökade klassklyftor hand i hand med en ökad brottslighet.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att underlätta polisens möjligheter att provocera brottslingar och därmed tidigare och oftare kunna lösa brott. Jag vill inledningsvis framhålla att regeringen anser att det är väsentligt att de brottsbekämpande myndigheterna fortlöpande utvecklar sin verksamhet. Detta för att bättre kunna möta de krav som ställs på rättsväsendets myndigheter. Det har blivit en vanlig polis och åklagaruppgift att bekämpa alltmer kvalificerad brottslighet. Det är en grundläggande uppgift för polisen att bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. Naturligtvis är det ofta nödvändigt att polisen bedriver ett omfattande spaningsarbete för att på så sätt få fram uppgifter om ett eller flera bestämda brott där det finns konkreta brottsmisstankar mot en viss person. Polisens spaningsverksamhet är i huvudsak oreglerad. Hur förundersökning får bedrivas finns det bestämmelser om i rättegångsbalken. Förundersökning ska enligt dessa bestämmelser inledas så snart det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. I undantagsfall får de brottsbekämpande myndigheterna använda sig av provokativa åtgärder under spanings eller förundersökningsskedet. Det är visserligen inte uttryckligen författningsreglerat när sådana metoder får användas, men sådana frågor har ingående behandlats i rättspraxis, i ärenden hos Justitieombudsmannen, i förarbetena till polislagen samt i rapporter från Rikspolisstyrelsen. Polisen får aldrig begå kriminella handlingar för att kunna avslöja eller efterforska brott. Därför får polisen inte provocera eller förmå någon att begå brott, eftersom brottsanstiftan liksom annan medverkan till brott är straffbara handlingar. Självfallet ska polisen inte skapa nya brott, utan i stället avslöja och efterforska den brottslighet som existerar. Det görs därför ofta skillnad mellan begreppet brottsprovokation, som innebär att någon provoceras att begå ett brott som han annars inte skulle begå, och bevisprovokation, som innebär att någon provoceras att röja bevisning om pågående eller begången brottslighet. Att polisen förmår en person som redan har påbörjat en brottsaktivitet att röja sig eller på annat sätt provocerar fram bevisning kan, beroende på omständigheterna, vara försvarligt, liksom att polisen vidtar åtgärder för att ett planerat brott ska fullbordas under sådana förhållanden att bevisning om det kan säkras. Det är i de fallen det enda sättet för polisen att över huvud taget kunna avslöja brott. I polislagen finns en allmän bestämmelse om att en polis som har att verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sådant sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Bestämmelsen ger uttryck för att legalitets-, ändamåls-, behovs och proportionalitetsprinciperna gäller vid genomförandet av alla slags polisuppgifter. Det är givetvis en uppgift för myndigheterna att avgöra när det är möjligt och lämpligt att använda sig av särskilda spaningsmetoder i ett enskilt ärende. Jag vill ändå framhålla följande: Användandet av provokativa åtgärder i polisens verksamhet kräver noggranna överväganden och ställer stora krav på omdömet hos den som ska besluta i saken. I förarbetena till polislagen uttalades att beslut om användande av bevisprovokation alltid bör fattas av åklagare eller av polisman i chefsbefattning och att stränga krav på dokumentation ska upprätthållas. I rättspraxis och i beslut av Justitieombudsmannen har dessutom som huvudregel angetts att det ska finnas en stark misstanke om ett grovt brott för att provokation ska få användas som spaningsmetod. Vidare gäller allmänt att provokationsåtgärder måste användas med största restriktivitet och med stor urskillning. Avslutningsvis vill jag säga att den reglering och praxis som finns när det gäller de brottsutredande myndigheternas rätt att använda sig av provokativa åtgärder ger en vägledning för dem att avgöra när sådana metoder får tillgripas. Om utvecklingen skulle visa att det finns behov av ytterligare reglering på området kommer jag givetvis att noga överväga vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra. Regeringen vidtar fortlöpande åtgärder för att ytterligare förbättra polisens och åklagarväsendets möjligheter att effektivt och rättssäkert kunna bekämpa all slags brottslighet.
Fru talman! Jag anser att brottsprovokation bör tillåtas i Sverige. Ministern anser inte det. Jag anser att det besked han ger i sitt svar om varför han gjort det ställningstagandet är otydligt. Jag vet att det har raljerats över min interpellation. Men det bjuder jag på. Jag tycker nämligen att väskryckning är ett mycket grisigt brott, där man angriper och rånar äldre och fysiskt svaga personer. Jag har sagt att det här kunde vara ett läge där poliser kunde klä ut sig till åldringar, och då har man pratat om tjänsterullatorer och rullstolar. Men, som sagt var, det bjuder jag på. Faktum är att jag tror att även bovar är rädda om sin arbetsmiljö och vill att den ska vara så säker som möjligt. Bara misstanken om att den där gamla tanten som staplar bakom en rullator kanske är polis skulle kunna avskräcka en del. Brottsprovokation är tillåtet i en del andra länder, t.ex. i USA. Nyligen blev en svensk åtalad för sexualbrott tack vare en lyckad brottsprovokation. Den han trodde var en 14-årig flicka på andra sidan Atlanten var en 40-årig amerikansk kvinnlig polis. Han blev fast och åtalades. Varför kan inte sådant vara tillåtet i Sverige? Nyligen härjade en mc-liga i Stockholm. Den stal dyrbara motorcyklar. Polisen hade problem med att spränga den här ligan. Då köpte man och ställde en dyr motorcykel utanför ett område där man misstänkte att ligan höll till. Provokationen lyckades. Ligan blev fast. Men det var fel enligt lagen. Varför var det fel enligt lagen? Hade man inte gjort så här hade ligan antagligen kunnat fortsätta länge till. Sedan säger statsrådet att polisen inte får skapa brott. Jag har förstått att man ibland, när man kommer på narkotikabrottslingar på s.k. låg nivå, låter dem arbeta vidare därför att man väntar på att kunna ta tag i ledarna för den här brottsligheten. Jag menar att det är ett sätt att tillåta att brottslighet fortgår. Jag har svårt att förstå vem som kan skadas om vi tillåter brottsprovokation på det sätt som man gör i andra länder. De enda som kan må illa av det är väl brottslingarna. Men att ta fast dem är väl fortfarande polisens huvuduppgift. Hur skulle de människor som försöker hålla sig på rätt sida om lagen drabbas om man tillät brottsprovokation i Sverige?
Fru talman! Jag vet inte om det var riktat mot mig, men jag vill säga att jag inte på något sätt raljerar över dem som är för brottsprovokation. Jag har full förståelse för de åsikterna. Jag tycker att detta är ett svårt problem, därför att det naturligtvis, enligt min uppfattning, finns specifika händelser där det vore utmärkt om brottsprovokation var tillåten. Sten Andersson har nämnt några exempel där man skulle kunna tänka sig det, om man bara hade de specifika händelserna. Men nu är det inte riktigt så enkelt. Om man öppnar vägen för brottsprovokation - och det är där jag kommer in på de negativa sidorna - skulle man t.ex. kunna ställa en öppen väska med pengar på en gata och sedan skulle man kunna vänta och se om någon drabbades av frestelsen. Då skulle det kunna få den konsekvensen att även relativt hyggliga medborgare som annars inte skulle begå ett brott faktiskt skulle kunna ta tillfället i akt och därmed begå ett brott. Det finns alltså klara nackdelar. Det är ett svårt problem, och det finns också fall där det skulle kunna gå bra. Men så kan inte lagstiftningen byggas. Den måste göras mer rättssäker. Det är därför som jag inte anser att brottsprovokation ska få förekomma. Däremot finns det bevisprovokation, t.ex. när man låter en person passera tullen trots att det finns starka misstankar om att den personen innehar narkotika, för att vid ett senare tillfälle ingripa. Där är det fråga om en passivitet i medvetande om att ett brott begås för att med s.k. bevisprovokation kunna bekämpa ännu större brottslighet.

Fru talman! Jag tror att ingen har tänkt sig att polisen ska ut och kontrollera vilka bland dem som påstås vara laglydiga i Stockholm som inte är det genom att ställa en väska full med pengar mitt på Sergels torg eller något annat ställe. Jag har en så pass stor tilltro till majoriteten av svenska folket, att den som eventuellt ser väskan lämnar den antingen till ägaren, om det framgår, eller till polisen. Jag tycker att det var ett något illa valt exempel. Men hur är det i övriga samhället? Vad jag vet är det inte förbjudet att butiker får lov att exponera, ibland t.o.m. dyra, varor fritt. Med tanke på exemplet med den öppna väskan finns det klockor, juveler, kläder i butikerna. Det är också någon form av brottsprovokation. Men man anser att människor är så pass ärliga att den stora majoriteten inte använder tillfället till att stjäla sakerna. Fru talman! Okej, jag har hört att statsrådet har sagt att han tycker att detta kan användas vid vissa tillfällen men att nackdelarna generellt överväger fördelarna. De nackdelar som han har specificerat övertygar inte mig. Jag tillåter mig att tro att många människor utanför huset delar min åsikt.
Fru talman! Jag tror också att de allra flesta skulle lämna tillbaka väskan i det fall jag nämnde. Det var ett exempel. Det finns många andra oönskade teoretiska exempel som skulle kunna bli verklighet, där det från början i ett gott syfte från polisens sida i praktiken skulle medföra att polisen har skapat en brottslighet som annars inte skulle finnas. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Det är riktigt som Sten Andersson säger att enskilda företag överexponerar sina varor. Jag har träffat representanter från handeln som är oerhört irriterade och bekymrade över detta. Jag har även talat med polisen i Stockholm som också är irriterade. Men det är en viss skillnad på den medvetna risk som de enskilda företagen tar när de agerar så mot att myndigheter, dvs. i det här fallet polisen, skulle göra detta på ett sätt som skapar brottslighet.
Fru talman! Jag ska sluta detta med frågan om den öppna väskan. Jag tycker att det liknar fallet som jag refererade med den dyra motorcykeln som polisen köpte in. Jag kan inte tänka mig att polisen är så "korkad" att man ställer en öppen väska fylld med pengar eller något annat värdefullt på en allmän plats, utan man gör det bara där man misstänker att en liga eller rånare härjar. Jag kan icke tänka mig att polisen skulle drömma om att agera på något annat sätt. Jag har fått en viss förståelse för brottsprovokation, att man kanske ska göra erforderliga ändringar så att det ibland kan tillåtas brottsprovokation. Det har fungerat framgångsrikt i andra länder. Det kanske går att dela upp i att just det här kan tillåtas men det där kan av vissa skäl inte göras. Det skulle innebära att polisen skulle kunna arbeta effektivare och att brottslingar skulle åka fast snabbare, till gagn för den stora majoriteten av svenska folket.
Fru talman! Vi är helt överens om att varken Sten Andersson eller jag tror att polisen i något illasyftande skulle skapa den brottsligheten, men den kan bli en konsekvens av att man har avsett att andra ska agera på ett visst sätt. Det är de problemen man vill undvika. Om det sedan handlar om värdefulla motorcyklar eller väskor må så vara.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har i två olika interpellationer ställt ett antal frågor som handlar om Stockholmspolisens resurser och Sveriges ordförandeskap i EU. Jag har valt att svara på båda interpellationerna samtidigt. I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen görs nu den största satsningen på rättsväsendet någonsin. Polisen fick förra året ett särskilt tillskott på 200 miljoner kronor. I år höjs polisens anslag med 575 miljoner kronor och nästa år med ytterligare 605 miljoner kronor. Enligt regeringens bedömning är resursförstärkningen tillräcklig för att polisen ska klara av sina åtaganden under Sveriges ordförandeskap i EU. Jag vill understryka att det är Rikspolisstyrelsen som ansvarar för fördelningen av budgetmedel mellan polismyndigheterna. Om någon polismyndighet har ett särskilt stort resursbehov med anledning av EU ordförandeskapet - eller av andra skäl - bör myndigheten ta upp frågan med Rikspolisstyrelsen i den budgetdialog som hålls varje år. Det är berörd polismyndighet och Rikskriminalpolisen som tillsammans med Säkerhetspolisen gör en hotbildsbedömning inför varje evenemang under Sveriges ordförandeskap i EU. Det är sedan ledningen för respektive polismyndighet som beslutar om vilka insatser som krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid de olika evenemangen. Jag är medveten om att Stockholmspolisen har förlorat mycket personal till följd av besparingarna som beslutades under 1995 och 1996. En inspektion som Rikspolisstyrelsen gjorde av Stockholmspolisen i mars förra året visar att Stockholm förlorat drygt Det går därför inte att bortse från att akuta händelser och evenemang av det här slaget tar mycket kraft av polisen. Det är emellertid inte i första hand fråga om ett behov av mer pengar till polisen för att klara ordförandeskapet. Vad som behövs är fler poliser och en föryngring av poliskåren. Jag vet att flera polismyndigheter uppfattar svårigheten att rekrytera poliser som ett större problem än bristen på pengar. Därför är det glädjande att Polishögskolan i Solna och den nya polisutbildningen i Umeå nu utnyttjar sin kapacitet maximalt när det gäller antal polisstuderande. Jag har dessutom vid flera tillfällen tidigare framhållit att det är nödvändigt med polisutbildning på ytterligare en eller flera orter för att säkerställa personalförsörjningen inom polisen. Rikspolisstyrelsen har fastställt vilka krav som bör ställas på den ort som ska kunna komma i fråga för en polisskola. Ett sådant krav är att det ska finnas ett universitet eller en högskola med lämplig profil på orten. Styrelsen har beslutat att inleda förhandlingar med universiteten i Linköping och Växjö med sikte på att kunna starta grundutbildning på ytterligare en ort senast i januari 2002. Om en tredje polisskola inrättas är det enligt styrelsen möjligt att anta sammanlagt mellan 800 och 1 000 polisstuderande per år. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen avser att noga följa polisväsendets verksamhet och resultat och återkomma till riksdagen om de ytterligare insatser som erfordras för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Herr talman! Min goda uppfostran bjuder mig att framföra ett tack för svaret på interpellationerna. Att det blev två interpellationer beror på en synpunkt från kammarkansliet. Mer besviken blir jag när jag tvingas konstatera att det är få svar på mina konkreta frågor. Nog om det. Herr talman! Jag vill understryka att denna interpellation inte rör de tragiska utbrott av plötsligt våld som inträffat under senare tid exempelvis i Bromma gymnasium och på vissa ställen i Söderort. Det kan nog behövas interpellationer i de ärendena också, och det kan behöva diskuteras ingående, men det är inte det denna interpellation gäller. Man har inte heller uppfattat det så i svaret. Jag säger det därför att mina frågor handlar om de grundförutsättningar som polisen i Stockholms län har till sitt förfogande för att lösa sin uppgift i vardagliga sammanhang. Dit hör numera även större idrottstävlingar och vad de kan föra med sig, välorganiserade och stundtals olagliga demonstrationer av olika slag och sådant som arrangemangen i anslutning till det i och för sig ovanliga uppdraget att vara ordförande i EU. Herr talman! Redan den 22 maj år 2000 beslutade polisstyrelsen att göra en framställning till Rikspolisstyrelsen och regeringen om 400 miljoner i extra tillskott för år 2000. Det är nämligen vad polisstyrelsen ansåg vara vad som behövdes för att man skulle kunna undvika uppsägningar av poliser. Det är inte för inte som man vänder sig till både regeringen och Rikspolisstyrelsen. Det gör man naturligtvis för att förhindra de båda storheterna att skylla på varandra för uteblivna åtgärder eller kunskaper. Regeringen ska vara medveten om vilka förhållanden som råder och kunna vidta sina åtgärder, och Rikspolisstyrelsen ska kunna förbereda sig för att ge underlag och kunskaper till regeringen om vilka åtgärder som kan göras för att förhållandena ska förbättras så som önskats. Tillskottet blev otillräckliga 80 miljoner kronor i stället för behövda 400. Det förklarar vissa händelser under hösten. Stockholms polisstyrelse har beslutat stänga polisstationen i Solna, en polisstation i Sollentuna och en polisstation i Järfälla vid skilda beslutstillfällen under hösten. Vid årets sista sammanträde i december beslutade polisstyrelsen att stänga ytterligare tio polisstationer: en polisstation på Söder i Stockholm, fem polisstationer i Söderort och fyra polisstationer på Södertörn. Bl.a. innebär det att man har tvingats stänga polisstationen i norra Botkyrka, dvs. Hallunda - det tyngst brottsbelastade området i riket. Man kan naturligtvis diskutera prioriteringar och avvägningar mellan olika distrikt, men dessa stationer hade redan av personalskäl dragits ned till halv bemanning, vilket måhända ger ett annat perspektiv på den akuta åtgärden men också ger en allvarlig aspekt när det gäller förhållandena under lång tid. Under 2001 kommer slakten på polisstationer att fortsätta. Innevarande månad ska Hässelby polisstation avvecklas. Bromma polisstation är på fallrepet. Naturligtvis känner statsrådet till dessa förhållanden. Polisstyrelsen i Stockholm har gång på gång försökt att uppmärksamma statsmakterna på problemen. Jag ställde en fråga om vad statsrådet gjort för att skaffa sig en uppfattning om vilka merkostnader polisverksamheten i Stockholmsregionen kommer att föra med sig under ordförandehalvåret. Jag fick inte svar på den frågan, men jag tror inte att det är utslag av okunskap. Det borde rimligtvis inte vara det. Men vad är det då utslag av? Är det inte av intresse att veta eller av betydelse att känna till vad de tillkommande uppgifterna medför? Statsrådet är inte helt omedveten om problematiken, men varför görs ingenting? Varför gör regeringen ingenting åt detta?
Herr talman! Det är riktigt att större evenemang, oavsett om det är idrottstävlingar eller ordförandeskap, kostar mera pengar. Det är också så att det är förhållandevis fler sådana evenemang i Stockholm än i andra delar av Sverige. Möjligtvis är det förklaringen till att det finns betydligt fler poliser per invånare i Stockholm än i andra delar av landet. Fördelningen kan inte regeringen ha några synpunkter på. Det är en fråga för de olika polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen. Vi kan inte heller ha några synpunkter på vilka förändringar som görs inom exempelvis närpolisen. Närpolisen startade för några år sedan, samtidigt som stora neddragningar gjordes inte bara på polisen utan på alla delar av vårt samhälle därför att ekonomin behövde saneras. Närpolisen har naturligtvis drabbats av detta, men nu kommer satsningen. Nu kommer ökningen. Den senaste tiden har jag kunnat konstatera att man tar varje förändring inom närpolisen som en intäkt för att ekonomin är dålig, trots att det är en organisation som bara har några år på nacken. Det är självklart att det behövs förändringar inom närpolisen. På vissa håll har det konstaterats att det har varit något för små enheter, eller så har det varit något för stora enheter. Så görs det förändringar. Görs det förändringar på så sätt att fyra ställen slås ihop till två säger man omedelbart att fyra närpolisstationer har lagts ned. Jag går alltså inte in på de specifika fallen. Jag bör inte göra det, och det är inte heller min uppgift. Jag vill bara säga att detta är en retorik som blir alltmera frekvent. ordförandeskapet är 107 miljoner. Någon särredovisning för Stockholm finns inte. Påståendet att det inte görs något är direkt felaktigt. Man gör den största satsningen på polisen någonsin. Trots att man har gjort den största satsningen någonsin framgår det av budgetpropositionen att man avser att återkomma om det erfordras ytterligare insatser.
Herr talman! Det är bra att regeringen har reservmedel till förfogande. Men det har, som justitieministern också konstaterar, satsats för lite på polisen. Det har utbildats för få poliser. I interpellationssvaret antyds dessutom ganska tydligt att polisen har förgubbats eller förgummats. Så blir det när man tar bort fyra utbildningskullar på polisutbildningen. Att det var fel kan vi nog vara överens om. Det är i dag som insatserna behövs. Det är i dag som bristerna är stora. Det är i dag vi saknar poliser. Då borde rimligen alla tillgängliga reservmedel utnyttjas för att förstärka polisen inte minst inför de ansträngningar som nu ska ske. Utbildning är nog bra, men det ger inte poliser förrän om ett antal år. Schengenavtalet kommer att ställa stora krav på att det anställs civila handläggare. Varför inte det sker vet jag inte. Varför regeringen inte låter polisen i Stockholm få det tillskott på 400 miljoner som man behöver även i år, beroende på alla de uppgifter man får, förstår jag inte. Moderata samlingspartiet har givit inspiration - 895 miljoner inspirationer i form av kronor - i sitt budgetförslag för att förstärka polisen som helhet. Det skulle just ge det tillskott till Stockholmspolisen som behövs. I andra sammanhang reagerar man väldigt snabbt på förhållanden i Stockholm och kommer både med förslag som är tvivelaktiga ur grundlagssynpunkt och förslag som ger felaktiga resultat när det gäller förhållandena på bostadsområdet i Stockholm, t.ex. Varför kan man inte visa samma snabbhet, eller åtminstone hälften av den, när det gäller att åstadkomma resultat för Stockholmspolisen? Där behöver man inte heller samarbeta med motsträviga kommunalpolitiker, eftersom regeringen själv helt äger frågan om polisens resurser.
Herr talman! Polisen har fått göra nedskärningar, liksom andra myndigheter. Självklart har det drabbat polisverksamheten, liksom det har drabbat andra myndigheter och sjukvård och skola. Man skulle kunna tro att det var fel att göra på detta sätt om man inte hade kunnat konstatera vilka konsekvenserna har blivit, nämligen att ekonomin har räddats. En bättre ekonomi har medfört att dessa satsningar på polisen nu kan göras. Jag vet inte hur många gånger jag ska upprepa att dessa satsningar görs. Nu görs den största satsningen någonsin. Jag eller regeringen kan inte svara på exakta frågor om polisen, utan vi kan bara tala om resurser till polisen. Det är alltså de medel som framgår av budgetpropositionen. Det är också viktigt med den utbildning som sker genom att det har öppnats en ny polishögskola i Umeå, och det kommer att öppnas ytterligare en i södra Sverige. Det kommer redan fr.o.m. nästa år att kunna utbildas ett stort antal elever; man räknar med att 800-1 000 nya poliser per år ska utbildas. Det skapas alltså förutsättningar från regeringens sida för att kunna öka polisantalet igen.
Herr talman! Justitieministern tycks vara överens med mig om att resurserna är otillräckliga i dag, att det är för få poliser och att detta beror på en neddragning av den då socialdemokratiska regeringen på 60 talet och att man tog bort polishögskoleutbildningen under ett antal perioder. Men det är nu som insatserna behövs. Om vi startar utbildning i dag ger det inte några resultat nu. 400 miljoner kronor krävs. Moderaterna har anvisat medel. Det finns naturligtvis möjligheter för regeringen även att styra pengar, om den anser att det finns särskilda skäl, och att styra dem till Stockholmsregionen, beroende på de särskilda förhållanden som gäller här. Det går på andra områden, så varför inte på polisområdet?

Fru talman! Den här debatten ska handla dels om BSE, galna ko-sjukan, dels om djurhanteringen i allmänhet. Det är mycket lämpligt att behandla dessa två frågor tillsammans. Galna ko-sjukan är nämligen bara ett av flera symtom på det ohållbara i den nuvarande storskaliga köttindustrin och på den underliggande bristen på respekt för djuren som kännande varelser. Både vi och djuren är i desperat behov av en ny jordbrukspolitik, som präglas av respekt för djuren och som prioriterar kvalitet framför kvantitet. Vi måste överge den känslolösa industriella djurhanteringen. Naturen accepterar inte djuruppfödning under onaturliga förhållanden. Den direkta orsaken till galna ko-sjukan är driften att tjäna pengar, den profithunger som finner sätt att utnyttja också döda djur och slaktavfall och som pumpar upp storleken på nötkreatur genom att göda dem med animaliskt protein. Kravet på att vår mat ska vara billig går ut över djuren - ju billigare mat, desto större djurlidande. Det gäller höns i burar, grisar i trånga stallar och kor som drivs till att producera mer med hjälp av animaliskt protein. Kor är vegetarianer av naturen. Att göra dem till kannibaler genom att utfodra dem med deras döda nedmalda släktingar är ett brott mot naturen, ett brott som orsakat galna ko-sjukan och som en följd av det en ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människan. Djur som är vegetarianer av naturen ska utfodras med vegetabiliskt protein, inte animaliskt. Vi har en bra djurskyddslagstiftning i Sverige, i alla fall på papperet. Där talas det om djurens rätt till naturligt beteende. Men hur ser det ut i verkligheten? Kan medborgare som bryr sig om hur djuren har det verkligen känna förtroende för dagens djurhantering?

Fru talman! Den här debatten har bl.a. kommit till efter ett antal avskyvärda exempel på djurhållning, som vi med fasa har sett rulla fram i TV-rutorna under senare tid. Många har inte ens i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig vad vi har sett. Vi kan nu ana att sådant här kan förekomma lite överallt. Få företeelser upprör människor så mycket som djurplågeri. Det är naturligtvis inte bara där borta i Belgien långt utanför Sveriges gränser som eländet finns. Nej, under senare år har vi upplevt ett antal fall av ansvarslös djurhantering även i vårt land. Det känns djupt ned i hjärteroten för varje normalt funtad bonde. Något har blivit fel, har gått snett. Har vi glömt etiken i djurhanteringen? Om inte förr så borde väl senare tids uppmärksammade vanvård av djur kunna bli den väckarklocka som är alldeles nödvändig om svenska bönder och konsumenter ska kunna känna harmoni i sitt arbete och med stolthet även fortsättningsvis producera och njuta av svenska kvalitetslivsmedel. Naturligtvis finns det inga "galna kor". Men det finns möjligen "galna människor" - kanske ändå inte alla. Att Europa nu står inför sin kanske största livsmedelskris någonsin när det gäller nötkött, både ekonomiskt och moraliskt, beror med stor sannolikhet på att vi mer och mer lämnat det småskaliga jordbruket som vårdats med värme av familjekretsen och i stället hamnat i en storskalighet som mer liknar djurfabriker. Den ekonomiska pressen och storskaligheten har tvingar fram okontrollerbara hanteringskedjor som tycks följa principen "att handla först och tänka sedan". I Sverige har vi trots allt en förhållandevis god djurhantering, och dessutom tycks vi så här långt vara lyckligt lottade när det gäller galna ko-sjukan. Ändå är det dags att tänka och handla nytt, djärvt och rätt, inför framtiden inte minst för våra barns skull. Vår position som ordförandeland i EU, med en förståndig jordbruksminister, kunniga jordbrukare med en stor portion vanligt bondförnuft, borde utgöra en god grund till framgång i ett sådant arbete. Mat är en fråga om hälsa, miljö, etik och moral - både för djur och för människor.

Fru talman! Den här särskilda debatten rör två olika frågor, BSE och djurhållning. Men de har, precis som Matz Hammarström sade, ett nära samband. BSE-frågan tvingar Europas länder att tänka om. Livsmedelsproduktionen måste läggas om. De gamla metoderna har nått vägs ände. Människans förhållande till växt och djurvärlden måste förändras. Detta kommer också att vara ämnet i vår för en särskild öppen debatt i EU:s ministerråd som jag kommer att leda och som jag har tagit initiativ till. Låt mig så först redogöra för BSE-frågans ställning. BSE har skapat rädsla, och det är förståeligt. Men vi får inte låta rädslan leda till panik. Vi måste noga överväga så att våra åtgärder blir effektiva, meningsfyllda och grundade på vetenskapliga fakta. BSE sprids genom ett omvandlat protein som angriper nötkreatur. Smittan finns i djurens hjärna, ryggmärg och vissa inälvor. Smittan sprids via foder som innehåller rester av de här organen. Köttmjöl, som är foder till kreatur, är nu förbjudet i hela EU. Smittkedjan är därmed bruten. Detta har dock skett alltför sent. Därför får vi nu fall av BSE i flera medlemsländer utanför Storbritannien, där det hela började. Sverige, Finland och Österrike har av EU-kommissionen klassats som preliminärt fria från BSE. I Sverige har vi handlat förebyggande. 1986 förbjöd riksdagen att rester från självdöda djur, dvs. kadaver, maldes ned till foder. 1991 införde vi förbud mot köttmjöl från idisslare till idisslare. Sedan 1994 är förbudet lagstiftat inom hela Vi har tidigare än alla andra EU-länder således brutit smittkedjan. Nu hanterar vi också riskmaterial på ett särskilt och säkert sätt. Hjärna, ryggmärg, tarm, tonsiller och ögon på djur över tolv månader tas om hand i en särskild ordning. Materialet förbränns enligt ett särskilt program. Sverige har testprogram för att spåra eventuell smitta. Vi testar i år 20 000 djur. Testen utförs på sjuka eller självdöda djur. Vi planerar att bygga nya destruktionsanläggningar för att förbränna de döda kropparna och annat riskmaterial. I flertalet andra EU-länder testar man alla nötkreatur äldre än 30 månader. Enligt min och den vetenskapliga expertisens mening ger detta ingen ökad säkerhet. EU har för övrigt godkänt Sveriges program. Att testa alla nötkreatur äldre än 30 månader skapar två problem. Det ser vi mycket tydligt i t.ex. Tyskland, där man verkligen kan tala om panik. Först och främst är testkapaciteten i Sverige, precis som i de andra länderna, för liten. I Sverige skulle det handla om att testa 200 000 djur, i hela EU 23 miljoner djur. De djur man inte hinner testa - och man hinner inte testa alla - måste föras direkt till förbränning, trots att det stora flertalet djur är friska. Det handlar alltså om att friska djur ska rakt in i ugnarna, och det är många djur. Samtidigt saknas det tillräcklig kapacitet för destruktion. Ugnarna räcker alltså inte till. Man måste lagra tiotusentals kadaver i väntan på förbränning. Här finns också en smittorisk som kan vara långt farligare än BSE. I senaste numret av Läkartidningen varnas med rätta för ett sådant läge. Dessutom är nuvarande testmetoder - de som hittills finns - inte säkra. De är osäkra, därför att de inte är framtagna för konsumentsäkerhet. Både ett test som visar smitta och ett som visar smittofrihet kan vara falska. Vissa eventuella BSE-fall riskerar helt enkelt att inte upptäckas. Sjukdomen måste nämligen ha nått ett visst stadium innan den säkert kan konstateras. Därmed invaggas konsumenterna i en falsk trygghet. Sverige har varit tidigt ute och arbetat förebyggande. Därför har vi inte drabbats av BSE. Frågan kan då ställas, och jag har fått den många gånger: Kan man garantera smittofrihet också i framtiden? Svaret är förstås att en sådan hundraprocentig garanti kan ingen regering, enskild politiker eller någon över huvud taget ge. Men vi importerar endast ett litet antal djur från andra länder, mestadels avelsdjur. Vid slakt testas alla importerade djur, och hittills har ingen smitta upptäckts. Foder i Sverige är strikt kontrollerat, och nu ökar vi den kontrollen ytterligare. Det som skulle kunna hända är att någon bonde köper upp köttmjöl i utlandet och själv fraktar hit det. Med EU:s fria inre marknad är det ju teoretiskt möjligt. Men finns det kadaver i det mjölet och han använder det är det olagligt i Sverige. Då begår han eller hon ett brott. Och varför skulle han eller hon göra det? Foder är ju relativt billigt i Sverige. Tar bonden verkligen en sådan risk? Jag upprepar därför: Låt oss inte gripas av panik och ta till oöverlagda åtgärder. Låt oss diskutera frågan sansat och på basis av fakta och vetenskap. Och låt oss söka samförstånd i en svår situation. Men låt oss också ta till oss den dyrköpta erfarenhet som BSE-frågan gett Europa. Den tvingar till radikalt nytänkande kring livsmedelsproduktionen i framtiden. Därmed är jag inne på frågan om djurhållningen. Många djur lever, arbetar och dör för människans skull. Är det rätt eller fel? Vi behöver djuren bl.a. för mat och för kläder, men också till sällskap och nöje. Vi behöver betande djur för att hålla landskapet öppet och säkra den biologiska mångfalden. Samtidigt vet vi att djur är individer med behov som kräver hänsyn. Hur ska vi då som människor förhålla oss till detta? Långt in i modern tid har vi utsatt djur för grov exploatering, okänslig behandling och dåliga hygieniska förhållanden. Det har skadat också människor. Men också vår kunskap om djurens beteenden, behov, foder, skötsel och sjukdomar har ökat. Vi har i dag mer friska och välmående djur än tidigare. På senare år har kritiken mot det ensidiga utnyttjandet av djuren växt sig stark. Frågan om människans etiska ansvar för djur och djurhållning kräver att få bli besvarad. Här kan två frågor sägas vara grundläggande: Har människan en särställning gentemot djuren? Har djuren ett eget värde? Människan som art skiljer sig från djuren genom sin unika specialisering av hjärnans kapacitet, och vår förmåga till abstrakt tänkande och skapande av psykiska strukturer är unik. Det vore dock fel att av detta dra slutsatsen om människans generella företrädesrätt gentemot djuren. Människan är den enda art som kan ta ett ansvar för vår jords framtid och för dess utveckling. Vår rätt begränsas därför av en moralisk plikt gentemot naturens alla livsformer. Detta kräver en genomtänkt etisk hållning. Av detta följer ett erkännande av att djuren har ett eget självständigt värde och en rätt. Det obegränsade mänskliga egenintresset måste därför stå tillbaka för denna rätt. Djur kan uppleva smärta, lidande, rädsla, men också trygghet, tillgivenhet och välmående. Djur har ett minne, och de reagerar på bra eller dålig behandling. Det innebär att hållande av husdjur är etiskt försvarbart bara under bestämda former och villkor. Vad detta innebär kommer regeringen att ge uttryck för i ett särskilt djuretiskt program som nu förbereds. Låt mig nämna några detaljer. Jag överväger en fristående myndighet som ska ha hand om djurskyddet i Sverige. Tillsynen av djuren är mycket viktig. Här förbereds en förstärkning. Också vår djurskyddslag kan förstärkas, så att den också omfattar djuren utanför husdjursområdet. Jag anser att sanktionerna mot dem som bryter mot djurskyddslagen ska ses över. Lagstiftningen måste utgå från djurens behov. Vilka behov har t.ex. en mink? Den frågan hoppas jag snart ska bli besvarad för att se om dagens minkhållning är relevant. Rävhållningen i bur är redan utdömd. Djurförsöken ska minimeras. Test av kosmetiska produkter ska inte vara tillåtna. Slakt är den mest ingripande åtgärd som vi kan utföra mot djur. Därför är det mycket viktigt att slakten sker så skonsamt som möjligt och att djuren behandlas väl när de förs till slakt. Djur ska vara bedövade när de slaktas. Därför godtar regeringen inte slakt med avblodning utan bedövning, s.k. koscherslakt. Vi har nyligen fått nya regler för hur slakt ska gå till. Djur under transport behöver ett förstärkt skydd. Detta regleras nu på EU-nivå och är föremål för diskussion. Det diskuterades senast i förrgår. Fru talman! Detta är några av de förändringar som jag planerar. Frågor om djur och mat berör människor mycket. Det ställer stora krav på oss politiker att förvalta det förtroende som vi har fått. Låt oss påminna oss om detta och, precis som hittills, med en smula ödmjukhet försöka lösa dagens svåra frågor.

Fru talman! Det har skett en förändring i vår syn på djur, skrev Margareta Winberg i Göteborgs-Posten den 4 oktober. Jag vet inte om det riktigt stämmer. Än så länge är det nog mer korrekt att säga att vi måste förändra vår syn på djur än att det redan har skett en sådan förändring. Därför var det bra att jordbruksministern i sitt anförande sade just detta: Vi måste lägga om livsmedelsproduktionen. Vi måste förändra vårt förhållningssätt till djurvärlden. Varför vi måste göra det ska jag försöka visa på. Jag ska ta två exempel ur verkligheten: Verkligheten för de djur som transporteras till slakt i Sverige och i övriga Europa och verkligheten för kycklingarna i den svenska broilerindustrin. Först djurtransporterna: Djur är inte varor. De är levande varelser. Det kan inte anses rimligt att djuren ska ingå i den fria rörlighet som EU påbjuder. Det rådande bidragssystemet är oacceptabelt eftersom det ger större bidrag för transport av levande djur än för kött. Riktig stora bidrag får man om man transporterar levande djur till länder utanför EU. Det är en slags belöning för att man hjälper till att hålla djuren borta från EU:s köttberg. Konsekvenserna av den hanteringen är förfärliga. Bilder från djurtransporter har varit outhärdliga att se. Filmen Some Lie Dying, som visats både i TV och här i riksdagen, visar ett brutalt våld mot djur och även en obegriplig nonchalans och okänslighet för lidande i många länder i Europa. Får transporteras levande från Storbritannien till slakterier i Spanien, Italien och Grekland. När det gäller Grekland kan transporterna vara 100 timmar långa. Grisar transporteras från Storbritannien och Sverige till Tyskland och, om de har otur, vidare till Italien. Hästar transporteras från Baltikum och Polen ända ned till Italien och Sardinien - en resa på upp till Regelsystem och bidragssystem gör den grymma trafik som genomkorsar Europa ekonomiskt rationell. Det skulle inte behöva sägas, men tyvärr behöver det sägas: Reglerna måste ändras. De borde aldrig ha kommit till. Men så här blir det när ekonomismen får härja fritt och när allt underställs profithunger och tillväxtjakt. Djuren är ofta i ett bedrövligt skick när de kommer fram - om de lever. Vid slutstationen väntar slakterier med metoder så grymma att de inte låter sig kläs i ord. Djurhänsyn och empati existerar inte. Vi vet att även svenska djur som grisar, kalvar och hästar hamnar i hanteringen. Är jordbruksministern beredd att under ordförandeskapet med hög prioritet driva frågan om ett stopp för långa djurtransporter och den gräsliga hanteringen vid slakterier i många EU-länder? Hur är det då i Sverige? Man vill gärna tro att inga svenskar, med den svenska djursynen, ska vara med om något sådant här. Men tyvärr - 1999 skickades ungefär 11 000 kalvar från Sverige. De var ofta inte äldre än två veckor, och de skickade i väg för att födas upp i trånga bås på en järnfattig föda för att få järnbrist och bli vitt kalvkött. Dessutom importerades vitt kalvkött till Sverige. LRF har uppenbarligen misslyckats med att få sina medlemmar att avstå från att skicka levande kalvar till länder med en uppfödning som är förbjuden i Sverige. Är jordbruksministern beredd att agera för att sätta stopp för den hanteringen? Så går vi över till den svenska normalkycklingens verklighet. I Sverige föds 65 miljoner kycklingar upp för slakt varje år. De får leva i 35 dagar. De ser under den tiden inte dagens ljus. De sväller onaturligt som gigantiska vetebullar och väljer, om de får chansen, foder med smärtstillande preparat. Det har försök i England visat. De har ont i kropp och skelett. Många kan inte röra sig, och andra har frätskador på fötterna. Åter andra har hjärt och leverskador. Kort sagt: De ges inte ett värdigt liv i överensstämmelse med djurskyddslagen. I den svenska så omskrutna djurskyddslagen står mycket som borde göra uppfödningen av de s.k. slaktkycklingarna omöjlig. Där står att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Det står att djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. I djurskyddsförordningen står det att stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Det står också att Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteenden. Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden, står det. Alla dessa paragrafer borde göra det omöjligt att behandla kycklingarna som vi gör i dag. Tycker man inte att det lidande som kycklingarna utsätts för är onödigt? Eller menar man på allvar att kycklingarna får möjlighet till naturliga beteenden i dagens industriuppfödning? Rörelsefriheten är näst intill obefintlig - före slakt åtminstone. Men värken i ben, skelett och muskler gör i och för sig att kycklingarna väljer att röra sig så lite som möjligt. Är aveln acceptabel när slaktkycklingens föräldrar, tuppar och hönor, har så tunga kroppar i förhållande till skelett och leder att de måste halvsvältas för att kunna hållas och föröka sig, och när kycklingarna växer så ohejdat att kroppen inte hinner med? Livet för en kyckling varar drygt en månad. På den tiden växer den från en liten nykläckt individ på 100 gram till en slaktkyckling på ett och ett halvt kilo. På 20-talet tog det här 120 dagar. Nu är man effektivare - det tar 35 dagar i dag. För att ytterligare maximera processen hålls temperaturen hög, och ljuset är på nästan hela dygnet. I Sverige, som anses ha stränga regler, behöver natten bara vara två timmar. Tillväxthastigheten är enorm. Tillsammans med 65 miljoner andra kycklingar i Sverige per år har den lilla kycklingen bara en uppgift i livet: att äta för att växa, att äta för att ätas. Eftersom samma snabbväxande hönsraser används i kycklinguppfödning världen över finns smärtan också i de svenska kycklingstallarna trots att det uttryckligen står i djurskyddsförordningen att avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Varför förbjuds då inte extremavlade hönsraser, Margareta Winberg? I takt med att kycklingarna växer krymper också varje kycklings utrymme. I Sverige får det finnas 35 kilo kyckling per kvadratmeter. Det betyder ungefär 23 kycklingar per kvadratmeter mot slutet av kycklingens liv. Varje kyckling har alltså en fyrkant med 20 centimeters sida. Röra sig obehindrat, står det. Varför har vi en djurskyddslag som säger ett och en verklighet som säger något helt annat? Detta är bara ett exempel. Är det acceptabelt att hålla höns, kycklingar eller grisar så att de aldrig får se solen? Är det förenligt på kravet på naturliga beteenden att kalvar aldrig får dia eller att kon aldrig får slicka sin kalv? Sedan några år måste mjölkkor ut under sommaren. Men en sinko har inte samma rättigheter, och inte heller ett köttdjur. Det talas om djurens rättigheter i dag. Den rätten grundar sig på att vi inser att djur kan känna lidande. De rättigheterna är någonting som vi förvaltar och ger djuren. Ju mer vi lär om genetiken, desto närmare kommer vi djuren i insikten om att skillnaderna mellan dem och oss inte är så stora.

Fru talman! Egentligen har vi jorden, djuren och våra fantastiska naturresurser bara till låns. Det låneansvaret - förvaltarskapstanken - är en grundsten i kristdemokraternas ideologi. Däri ligger också utgångspunkten för vår jordbrukspolitik - för hanteringen av jorden och djuren. Det innebär ett mjukt, hållbart samhälle som vi med gott samvete kan lämna vidare till våra döttrar och söner och där vi tar hänsyn till de känsliga biologiska processerna, naturens och resursernas kretslopp. Förvaltarskapet innebär inte att vi äger jorden, djuren och naturresurserna. Det är bara ett lån från framtiden - från våra barn och barnbarn. Det är fullständigt självklart att djuren ska behandlas på ett sådant sätt att de slipper onödigt lidande. Det gäller transporter, det gäller uppfödning och det gäller slaktförhållanden. Den djurskyddslagstiftning som finns måste efterlevas. Det borde inte vara orimligt att följa upp det hela och se att så sker. Det är dags att se över regelverk och lagar i ett etiskt perspektiv. Vi behöver en diskussion kring etik och respekt också vad gäller djur. Vi behöver ett samlat grepp om de djuretiska frågorna så att vi kan agera med enhetlighet när det gäller alla frågor som rör hanteringen av våra djur. Frågan om etik och moral när det gäller djurhantering är i högsta grad en huvudfråga, som vi kristdemokrater hoppas att jordbruksministern med allvar tar med sig in i de innersta kretsarna under Sveriges ordförandeskap. Det handlar om en grundläggande respekt för värden, för människor, djur och natur. Det är en respekt som ofta rubbas av egoism och hunger efter profit. Den som inte respekterar djur respekterar sannolikt inte heller människor och miljö. Människan har en särställning på grund av sitt förnuft och på grund av förmågan till moraliska val. Därför har vi ett moraliskt ansvar också för djuren. Det innebär att vi måste behandla djuren väl, och inte kränka och hänsynslöst utnyttja dem. En hantering som väckt avsky hos många är de alltför långa och krävande djurtransporterna. Det är skamfläckar som inte bara berör andra länder utan också oss här hemma. Ska verkligen svenska gödkalvar köras i väg till Holland? Är det inte dags att se över de exportstödsregler som gör detta möjligt? Jag tror inte att svenska bönder innerst inne mår bra av att tvingas in i ett sådant system för att klara sin ekonomi. Varför går det inte lika bra att skicka kött som levande djur? För övrigt så finns det ju ändå regler om hur djur ska transporteras inom EU. Varför efterlevs de inte? Är det inte dags att vi respekterar regler som finns som en första åtgärd? Det handlar om restider, vila, vattentillgång, hygien och ventilation. Ska levande djur egentligen behöva fraktas mer än 50 mil? Problemet med stressade djur vid slakt och långa transporter kan undvikas dels genom mobila slakterier, som slaktar på gården, dels genom många små slakterier som betjänar näraliggande gårdar. Att gårdens djurskötare ska vara med vid slakten är viktigt för att djuren ska vara lugna och trygga. För att åstadkomma dessa förändringar krävs det att de små gårdarna med små besättningar får finnas kvar och att de stora gårdarna kan dela upp sin djurbesättning i flera grupper, var och en med sin djurskötare som har tillräckligt med tid för att ägna sig åt djurens både generella och individuella behov. Fördelen med små och mobila slakterier är etisk, eftersom man slipper onödig stress och lidande. Det finns också kvalitetsmässiga fördelar. Det är ett känt faktum att stress påverkar köttkvaliteten negativt. Sveriges konsumenter blir mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, och det finns en utbredd oro för följderna av att äta kött som innehåller rester av antibiotika eller kött från djur med salmonella och naturligtvis galna ko-sjukan. Medlemsstaterna följer helt enkelt inte de djurskyddsregler som finns, och kontrollen är i många fall usel. Förhoppningsvis kan den nya europeiska livsmedelsmyndigheten och djurskyddsmyndigheten, som vi hörde talas om, bidra till att detta blir bättre. Det borde också finnas sanktionsmöjligheter mot företag och medlemsstater som upprepade gånger bryter mot gemensamma regler. Sedan, fru jordbruksminister, hoppas vi från kristdemokraternas sida att djurhanteringen ur etisk synvinkel totalt sett, inom hela EU, ses över och förnyas så fort som möjligt. Jag ska därefter gå över till djurförsöken. Inom EU:s medlemsländer används ca 50 000 djur per år i test för kosmetiska produkter eller råvaror. Åtgärder mot den verksamheten har skjutits på framtiden, detta trots att det i dag finns alternativa metoder för att testa medicinska och kemiska preparat, metoder som kan ersätta testen på levande djur. Sverige bör vara ett föregångsland genom att på etiska grunder kräva ett förbud mot test av detta slag inom hela EU. Det är viktigt att markera Sveriges hållning att den här typen av djurtest inte står i överensstämmelse med god etik. Fru talman! Över hela vår värld kränks dagligen de värden som vi bl.a. genom olika konventioner i FN har kommit överens om ska gälla. Det gäller både djur och människor. Det vi behöver är en upprättelse av de moraliska värden som grundats och förvaltats av kristen etik och västerländsk humanism.

Fru talman! Dagens debatt, föranledd av BSE, galna ko-sjukan och hanteringen av djur i vissa EU länder, rör frågor som oroar och irriterar många människor. Tyskland, Österrike och Italien har oron på många håll lett till nära nog panikartade reaktioner. Köttkonsumtionen i t.ex. Tyskland har kraftigt minskat under senare tid. Reaktionen och oron är naturlig och självklar då BSE är en dödlig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur. De första fallen av BSE diagnostiserades i Storbritannien 1986. Fortfarande har landet en särställning då det gäller antalet fall, även om den uppåtgående trenden nu har brutits och antalet fall minskar. De nya fall som under senare tid konstaterats i flera andra europeiska länder har troligen sitt ursprung i import av levande djur och/eller kött och benmjöl från Storbritannien. Kopplingen mellan BSE hos nötkreatur och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos unga människor har lett till en betydande skärpning när det gäller test och övervakning inom EU och av BSE läget inom medlemsländerna. Detta är helt nödvändigt och riktigt. Förutom i Storbritannien, med de första sjukdomsfallen - den spriddes på många olika håll i landet - har BSE påträffats i alla EU-länder i några få fall utom i Finland och i Sverige. Några fall har även konstateras i en handfull utomeuropeiska länder. Och i samtliga dessa fall har det varit fråga om importerade djur. Galna ko-sjukan kan därför härledas främst som ett problem kopplat till den intensiva djurhållningen i de västra delarna av Europa. Redan 1981 uppmanades bönder av brittiska myndigheter att utfodra nötkreatur med proteinrikt benmjöl. Ett skrämmande faktum är att för att effektivisera tillverkningsprocessen tilläts foderproducenterna att minska temperaturen några grader, vilket uppenbart kan vara orsaken till att prionerna i mjölet inte har dödats. Smittvägen konstateras genom att djuren fått äta kraftfoder som innehållit infekterat kött och benmjöl. Vad man i dag vet så finns det ingen smittöverföring mellan djur. Efter nya fall i Frankrike samt fall i länder som tidigare var förskonade förstärktes åtgärderna inom EU i syfte att komma till rätta med problemen. När det gäller Sverige kommer samstämmiga uppgifter från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket att risken för BSE-smitta i Sverige är liten. Orsaken till detta är de åtgärder som Sverige vidtagit sedan många år tillbaka. Det innebär inte att man ska slå sig för bröstet och hävda att det inte finns någon risk. Det är uppenbart att man räknar med att det mycket väl kan inträffa i Sverige och att man därför måste ha en stark beredskap. Nämnas kan att redan 1986 infördes ett förbud i svensk lagstiftning mot att utfodra djur med kadavermjöl, detta dock av etiska skäl. BSE-risken var då inte känd. År 1987 förbjöds import av levande nötkreatur samt kött och benmjöl från Storbritannien. Kött och fiskmjöl till mjölkkor stoppades genom en branschöverenskommelse redan 1987. Och utfodring av idisslare med idisslarprotein förbjöds 1991. BSE är en anmälningspliktig djursjukdom som 1997 kom in under epizootilagen. Sverige har en mycket liten import av djur, och framför allt gäller det vissa djur för avel. Att ta bort allt riskmaterial vid slakten är helt avgörande för att stoppa smittspridningen via köttprodukter. Detta tillsammans med tidigare nämnda åtgärder när det gäller foder indikerar enligt veterinära myndigheter att smittkedjan skulle vara bruten. Testningar och kontroller fortsätter, och en stor beredskap finns för åtgärder om läget så kräver. Fru talman! Jag vill också slå fast att jordbruksministern i varje fall hittills är på rätt väg när hon stöder sig på vetenskapligt underlag. De åtgärder som vidtagits har varit väl avvägda. Dock vill jag fråga jordbruksministern: Är det inte dags att kräva en bättre innehållsdeklaration när det gäller foder till våra produktionsdjur? Jag tror också att det finns goda skäl att förstärka nyss nämnda vetenskapliga underlag och utvidga detta till även andra faror när det gäller maten. Om vi ska kunna hålla oss i framkant i Europa måste vi bredda forskningen, annars kan vi inte klara uppgiften att vara världsledande när det gäller djurhälsa, djurvård och livsmedelssäkerhet. Är statsrådet beredd att verka i denna riktning? I många år har Sverige haft en intensiv och öppen debatt om livsmedelskvalitet och om de förhållanden under vilka mat produceras. Det är inte bara fråga om smakmässig, teknisk och hygienisk kvalitet. Konsumenterna vill ha säkra och goda livsmedel producerade på ett sätt som kan accepteras. Man vill vara säker på att de djur som ger oss våra viktigaste baslivsmedel lever i en bra miljö, är friska och inte får medicin i onödan. De ska få näringsriktigt foder, fritt från skadliga ämnen. Då det gäller djurskyddet vill man kunna lita på att de skräckexempel som då och då visas i medierna på djur som misshandlas och far illa i vissa andra länder inte har någon motsvarighet i vårt land. Fru talman! Det finns en tradition av god djurhållning i Sverige. Djurhållningens ekonomiska betydelse för Sveriges bönder borde indikera att det finns en garanti för god omvårdnad. Det är ingen tvekan om att det som vi ser ute i Europa är fullständigt förödande. Det går helt enkelt inte att bedriva en lönsam produktion och få fram goda och säkra livsmedel, om man sköter denna på det sätt som vi har sett många skräckexempel på. Vi måste anstränga oss till bristningsgränsen för att försöka ändra regelverk och ekonomiska incitament som leder till att man kan driva verksamhet på det sättet. Vi har från moderat sida all anledning att dela uppfattningen att alla krafter ska sättas in för att förbättra läget i vårt land och för att utnyttja möjligheten att genom engagemanget i EU förbättra livsmedelssäkerhet och djurskötsel när det gäller slakt och annat inom EU-gemenskapen.

Fru talman! Människor vill ha mycket och billigt kött. Sedan 1950-talet har världens köttproduktion fördubblats räknat per invånare på jorden, och den fortsätter att öka. För att man ska klara den ökningen har det accepterats att djuren har pressats allt hårdare. De har medicinerats med antibiotika i förebyggande syfte. Kor har utfodrats med kött och kadavermjöl, och tillväxthormoner har tillsatts i fodret. För att pressa priserna har man koncentrerat djuren till allt färre gårdar. Produktionen har blivit alltmer storskalig, med mindre och mindre tid för bonden att vårda och ta hand om djuren. Konsekvenserna av detta systemfel märker vi nu bl.a. genom BSE I Sverige har vi undvikit de värsta avarterna av den industriella djurhållningen, men det är fortfarande så att vi deltar i samma jakt efter ökande avkastning, högre produktion och billigaste produkter. Det gör att djur även i Sverige behandlas på ett sätt som jag inte kan se något etiskt försvarbart i. Matz Hammarströms inlägg gjorde det smärtsamt tydligt hur det brister i vårt djurskydd. Vem har ansvaret för att det är så här? Till stor del är det var och en av oss som köper köttet i affären. Därför väljer också alltfler, framför allt unga människor, att inte äta kött. Det är en fullkomligt sund reaktion med tanke på hur vi behandlar djuren. Andra, inklusive jag själv, väljer att äta kött från djur som man vet har haft det bra. Jag äter hellre kött av djur som jag själv eller någon som jag känner har fött upp, och jag avstår gärna från anonyma biffar från affärernas kyldiskar, som antagligen kommer från en mer eller mindre industriell djurhållning. Att fortsätta att äta kött utan närmare eftertanke och utan att anstränga sig för att äta bra kött kan inte jag se något försvar för. Möjligen kan man ursäkta det med att man inte har tid, råd eller kunskap, men det kan aldrig bli mer än ursäkter. Det är naturligtvis inte bara fråga om ett individuellt ansvar. Självklart ska vi gemensamt se till att vi har lagar och regler som garanterar både att djuren har det bra och att vår mat är säker. Det är ett politiskt ansvar som vi hittills inte har lyckats med. Vi skryter ofta om att vi är bättre än andra, men vi är inte bra nog. Enligt vår mening beror det bristande djurskyddet och riskerna med våra livsmedel på ett grundläggande systemfel i dagens djurhållning och livsmedelsproduktion, och det måste förändras. Vi måste fråga oss var gränsen går för att hålla köttpriserna på en låg nivå. Hur mycket ska marknaden få styra djurhållningen? I dagens rationella livsmedelsproduktion har vi glömt bort att det är levande djur som vi hanterar. Djuren behandlas på samma villkor som andra produktionsfaktorer. Ett verkligt civiliserat och utvecklat samhälle måste ha ett annat förhållningssätt till djuren. Vi måste utgå från att de är individer med sina speciella behov, som vi inte har någon rätt att kränka bara därför att marknaden kräver det. Både med tanke på djurskyddet och på smittrisken är det olämpligt med en omfattande handel med levande djur. Huvudinriktningen för djurrättspolitiken måste vara att minimera djurtransporterna. Att EU ger exportbidrag för levande djur är självklart oacceptabelt, och de stöden måste avvecklas. I stället är det nödvändigt med en utveckling mot ett småskaligt miljö och djurvänligt jordbruk med lokal och småskalig livsmedelsförädling. Det behövs lokala slaktmöjligheter på eller i närheten av gården genom gårdsslakterier eller genom mobila slakterier. Det måste bli ett stopp för den vansinneshandel med djur som gäller i dag, och det måste bli en ändring på den jordbrukspolitik som leder till större och större gårdar, där bonden tappar mer och mer av sin kontakt med djuren. Ett problem som vi därför måste göra någonting åt är EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Dagens jordbrukspolitik driver på mot större och större gårdar. BSE-krisen kan förhoppningsvis leda till att fler inser det orimliga i dagens storskaliga djurhållning. Vi hoppas att den också leder till att fler inser att vi behöver en ny inriktning på jordbrukspolitiken, där man ställer det småskaliga miljö och djurvänliga jordbruket i centrum. När den svenska regeringen tidigare har drivit på för en reform av EU:s jordbrukspolitik har det inte alltid varit på ett sätt som gynnar den utveckling och det jordbruk som vi vill ha i Sverige. En utgångspunkt har varit fortsatt strukturrationalisering, och insikten om att en sådan ofta står i konflikt med både miljöhänsyn och djurskydd tycks ha saknats. En reform av jordbrukspolitiken måste sätta miljön och djurskyddet i centrum, och ett bevarande och en utveckling av ett mer småskaligt jordbruk måste prioriteras. Jag hoppas att vi kan vänta oss att regeringen fortsätter att driva på för en reform av EU:s jordbrukspolitik och att det småskaliga miljö och djurvänliga jordbruket sätts upp som mål för den reformen. En djurskyddsfråga som vi borde kunna göra något för i Sverige är den lokala förädlingen av jordbruksprodukter. Många talar om småskalig lokal slakt, men vi har inte sett någon av de förändringar som krävs för att det ska bli lättare att starta lokala slakterier. Det handlar bl.a. om kostnaderna för veterinärbesiktning, som missgynnar de små producenterna. Det kan också gälla regelverket för slakterierna, som är anpassat till storskalighet. Detta är saker som regeringen måste ta tag i och där den måste återkomma med förslag. Även mobila slakterier har diskuterats länge, och alla är överens om att det vore positivt om sådana kunde användas. Samtidigt är det med dagens regelverk näst intill omöjligt att använda mobila slakterier - utom för ren, som det finns ett undantag för i EU:s lagstiftning. Jag skulle i dag vilja få ett tydligt svar från jordbruksministern om vi kan vänta oss att regeringen sätter upp den småskaliga miljön och det djurvänliga jordbruket som mål för en reform av EU:s jordbrukspolitik. Kommer ett förslag till reformer som gör att sammanslagningen till större och större gårdar kan hejdas? Kommer närproduktion och småskalighet att kunna gynnas av EU:s och Sveriges jordbrukspolitik i framtiden? Vi vill ha en djurhållning som sätter djurhälsa, djuretik och säkra livsmedel i centrum. Vi är övertygade om att människor vill ha en förändring och vill kunna äta kött med gott samvete. Vi kan inte ha det som i dag, när många för att behålla aptiten väljer att inte ta reda på hur kycklingen eller biffen har kommit till tallrikarna.

Fru talman! I dag debatterar vi i kammaren två mycket viktiga frågor. De är viktiga därför att de berör både oss människor och djuren. Till dels kan sägas att dagens ämnen är två sidor av samma mynt. BSE är förknippat med djurhållningen. Spridningen och förekomsten av BSE är en del av den mörka baksidan på jordbrukets allt större industrialisering. Jakten på ytterligare en liten ekonomisk marginal har fått till följd att naturen nu har sagt ifrån och på sätt och vis kan sägas slå tillbaka. Låt mig också i sammanhanget säga att jag är glad över att vi i Sverige inte upptäckt några fall av BSE. Jag anser det vara ett styrkebesked för svensk djurhållning och något som visar att den håller en utomordentligt god klass. Även fodret som vi ger våra djur är i allra högsta grad en djurhållningsfråga. Jag hoppas naturligtvis att vi även fortsättningsvis ska vara förskonade från BSE i vårt land. Men några hundraprocentiga garantier kan inte lämnas, varför vi måste visa stor ödmjukhet för människors oro. Att Sverige inte är direkt drabbat av BSE gör inte människor lugna. Tvärtom känner många människor en betydande osäkerhet inför utvecklingen och inför att äta nötkött. Denna oro och osäkerhet känner människor trots vårt mycket goda förebyggande arbete sedan många år tillbaka. Enligt mitt förmenande måste allt göras för att människor ska känna sig säkra inför de livsmedel de köper till sig själva och kanske inte minst till sina barn. Jag återkommer, fru talman, angående Fru talman! Svensk djurhållning tillhör de absolut bästa i världen. Det tycker jag är viktigt att påpeka. Det gör mig lite upprörd när jag även i denna kammare hör talare som påstår att det bara är en marginell skillnad mellan den svenska djurhållningen och den djurhållning som vi då och då ser bevis på i andra EU-länder och i världen utanför EU. Med det är inte sagt att den svenska djurhållningen inte behöver förbättras ytterligare. Likaledes är jag oerhört upprörd varje gång jag får höra talas om eller se bildbevis på hur grymt människor ibland behandlar djur. Låt mig slå fast att människan genom sin unika ställning har ett särskilt ansvar för att se till att djur behandlas väl. Vår ledstjärna måste vara att sträva efter att ständigt förbättra oss vad gäller vår djurhållning. Inte minst mot denna bakgrund välkomnar jag att djurhållningen debatteras av många och på många håll i vårt samhälle och därtill ofta. Den svenska djurhållningen är i stora stycken ett föredöme för övriga EU. Jag och Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att Sverige jobbar för att djurskyddsreglerna i övriga EU skärps efter svensk modell. Sverige har i dag en stark djurskyddslag. Många uppfödningsmetoder som är tillåtna i EU är förbjudna i Sverige. Det tycker jag är en klok och riktig inriktning. Fru talman! Låt mig ta några exempel i djurhållningen som skiljer Sverige från andra länder. I Sverige har vi beteskrav för mjölkkor. Det saknas för andra EU-länder. Svenska utrymmeskrav är väsentligt högre än EU:s minimidirektiv. Vidare är t.ex. fixering av suggor inte tillåten här medan det är det i andra länder. Sverige har krav på halm till svin och kalvar. Det saknas i andra länder. Till detta kan även läggas andra krav som med rätta är tuffare i Sverige. Kom därför inte och säg att det inte skiljer nämnvärt mellan svensk och europeisk djurhållning, för det gör det. Låt mig samtidigt återigen slå fast att det naturligtvis alltid finns anledning att se över djurskyddslagstiftningen i syfte att förbättra. Fru talman! Det går givetvis inte att diskutera djurhållningen utan att också tala om transporter av levande djur. Vi är många som förfäras och upprörs över de transporter som sker inom EU samt till och från EU under mycket dåliga förhållanden, nyligen exemplifierat av svintransporter från Danmark. Ett absolut krav är att det transportdirektiv som finns följs och gäller i alla delar av unionen. De länder som inte klarar av att garantera innehållet i direktiv måste ställas till svars för detta. Därtill är det befogat med en diskussion om transporttider och transportlängder. Utöver detta är det angeläget att EU:s subventioner till transporter av levande djur skrotas och avvecklas. Det kan kanske av någon kan tyckas som litet förmätet av mig att stå här och tala om hur god den svenska djurhållningen är i jämförelse med djurhållningen i andra länder. Men faktum kvarstår. Svensk djurhållning tillhör de allra bästa i världen, även om enskilda undantag naturligtvis finns. Att hävda någonting annat vore att ljuga. I detta sammanhang är det viktigt att se till de bakomliggande faktorer som finns i fall med t.ex. vanskötsel av djur. Ofta är det sociala aspekter som sjukdom av något slag, skilsmässa, kanske ett dödsfall i familjen eller någonting annat i den s.k. sociala sfären som ligger bakom dessa mycket tragiska fall. I Centerpartiet talar vi därför ofta om vikten av att beakta jordbrukets sociala dimension. Jag hoppas att fler vill ta till sig denna viktiga bakomliggande faktor när det gäller dessa svåra, mycket grymma fall. Det finns samtidigt alltid anledning, som jag tidigare påpekade, att se över och vid behov förändra lagstiftningen. Jag är inte främmande för detta. Som konsumenter har vi möjlighet att påverka inriktningen på både den svenska men också den europeiska djurhållningen. Det är en möjlighet och en chans som vi måste ta. Genom att göra medvetna och genomtänkta val kan vi visa att livsmedlen och de sätt som de produceras på är viktiga frågor för oss konsumenter. Livsmedel måste framställas på ett ekologiskt och etiskt riktigt sätt. Det är en avgörande och viktig fråga både för oss för människor men också för våra djur och husdjur. Jag återkommer, fru talman, ytterligare vad gäller BSE.

Fru talman! Om jag får börja lite personligt: Hade den här debatten ägt rum för två år sedan hade jag säkert inte deltagit i den. Då hade vi gjort som de flesta andra partier och skickat fram en av våra företrädare i jordbruksutskottet. Att jag deltar beror på Marit Paulsen. Hennes inval i Folkpartiets ledning har inneburit att frågorna om matsäkerhet och djurhållning har fått en annan prioritet i vårt parti än tidigare. Det är en prioritering som motsvarar den som väldigt många människor gör. De flesta av oss tycker att det är viktigt med mat av hög kvalitet som inte riskerar vår hälsa. Det ställer i sig krav på bra djurhållning. Men de allra flesta tycker därutöver att det finns en etisk aspekt i förhållandet människa-djur. Djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande. Mot denna bakgrund är jag förvånad över en del reaktioner som har kommit på de uttalanden som vår statsminister gjorde i samband med jul vad gällde hans egen relation till djur. När vår jordbruksminister här talade mycket om att vi inte får drabbas av panik funderade jag på om den maningen också riktas till hennes egen statsminister. Det jag framför allt syftar på är de reaktioner som har kommit från borgerliga partier där man har varit upprörda över det Göran Persson har sagt och säger att det hotar människovärdet. Jag förstår inte att det på något sätt skulle hota människovärdet att uttala sig mot djurplågeri. Andra har sagt att det här hotar näringen. Jag tycker att det är bra att vi får ett ordentligt ifrågasättande av den jordbrukspolitik som nu förs i Europeiska unionen.

Det är ju den politiken som har lett till denna djurhållning. Det är den politiken som har gjort att man har antibiotika i djurfoder. Det är den som har lett till tillväxthormoner. Det är den som har lett till, eller som innehåller, de här höga transportbidragen osv. Vi har en annan inställning. Vi tycker att det var en av de olyckliga konsekvenserna av Sveriges EU medlemskap att den avreglering av svensk jordbrukspolitik som hade genomförts så att säga gick förlorad i och med vårt EU-inträde. Jag tycker att statsministern gör sig mycket bättre på den här sidan i debatten, när han ifrågasätter den förda politiken, än t.ex. på den sida som han har varit på tidigare inom EU, när han har medverkat till uppgörelser på toppmöten som har inneburit att vi har satt oss ännu mer fast, blivit ännu mer cementerade, i den här subventionspolitiken. Så sent som i Nice tillhörde han dem som bromsade generella BSE-test inom hela unionen. Regeringen tycks inte prioritera konsumentpolitik så högt under ordförandeskapshalvåret som det var tal om tidigare. Det beklagar jag, för vi tycker att konsumentfrågor är viktiga. När vi lever i en gemensam marknad, i den inre marknaden, måste vi som konsumenter också kunna ställa krav på produkter som kommer från andra länder. Nu säger man att man ändå ska prioritera miljöfrågor. Då hoppas jag att man på något sätt ska kunna definiera matsäkerhetsfrågorna som en miljöfråga och därmed prioritera även konsumentperspektivet. Sverige bör arbeta för mindre giftanvändning i jordbruket och för ett permanent förbud mot alla typer av riskmaterial i foder och mat. Om den här kannibalismen, alltså detta att jordbrukspolitiken stimulerar att man använder delar från artfränder vid djuruppfödning, vill jag säga att alldeles oavsett vetenskapens allra senaste ståndpunkt ligger det en djupt mänsklig insikt i att detta förmodligen inte är bra. Det är ju det som nu också har bekräftats genom Vi har tagit ställning för att också Sverige bör ha generella BSE-tester. Vi vill stoppa de långa djurtransporterna, och vi vill ha en effektivare kontroll av matproduktionen. Den som lyssnar noga på Margareta Winbergs argument om BSE-tester hör ju att argumenten inte riktigt håller ihop. Först säger hon: Vi testar 20 000 djur så att människor kan vara trygga. Sedan säger hon: Det finns inga säkra test. Om det inte finns några säkra test, varför är det då så viktigt att påpeka att vi testar 20 000 djur? Sedan säger hon: Vi har inte tillräckligt med testkapacitet. Men om det inte finns några säkra test, varför ska vi i så fall ha testkapacitet? Hon säger: Vi har brutit smittkedjan. Ja, men exakt likadant har det låtit i land efter land där man sedan har gjort erfarenheten att sjukdomen ändå finns. Problemet med kapaciteten finns i många länder där man ändå har känt på sig att man bör göra det här. Jag kan inte förstå att inte Sverige bör göra detsamma. Jag vill sluta med tre frågor till Margareta Winberg som nu strax får ordet. Är Sverige berett att arbeta för en federal institution inom EU som får kontrollera kontrollanten, alltså ett matens och djurens FBI? Är Margareta Winberg beredd att arbeta för ett förbud mot djurtransporter som är längre än 50 mil? Och är Margareta Winberg beredd att ompröva sin inställning till generella BSE-tester också i Sverige?

Fru talman! Det var intressant att höra Lars Leijonborg, särskilt hans inledning. Till skillnad från Folkpartiet, som vad jag förstår började arbeta med dessa viktiga frågor för två år sedan, inför EU parlamentsvalet när Marit Paulsen gjorde entré, har socialdemokratiska regeringar och det socialdemokratiska partiet sedan decennier prioriterat livsmedelssäkerhet. Det är kanske också därför som Lars Leijonborg inte riktigt inser vilken skillnad det är mellan Sverige och andra länder. Vi har arbetat medvetet förebyggande, och inte bara de två senaste åren - det har vi också gjort, men långt innan dess har vi tagit de här frågorna på mycket stort allvar. Det är tydligen en avgörande skillnad mellan Folkpartiet och Får jag, fru talman, kommentera lite grann av det som har sagts. Jag är väldigt glad över den samsyn, förutom i det senaste inlägget, som jag tycker råder i de här frågorna, alltså både frågor om djurtransporter, djuromsorg, djurskydd samt djuretik och frågan om BSE. Jag ska kommentera några saker. Det finns mycket samsyn, men det finns också punkter där jag vill korrigera några uppgifter. Matz Hammarström, djur är inte varor. Jag kan verkligen hålla med om det. Men tyvärr är det ju så på EU:s inre marknad att hittills har djur betecknats som varor. Vi är båda två överens om att det inte borde vara så. Jag gör, och ska göra, allt jag kan för att få den synen förändrad. Men det är inte enkelt eftersom man handlar med djur. Flera har varit inne på transportstöd, eller stöd för transporter. Där är regelverket sådant att man får stöd för transporter från EU ut till tredje land. Man får inte stöd för transporter inom EU. Då är det andra mekanismer, t.ex. att man i Holland, eller nere på kontinenten, vill äta kalvkött på ett sätt som vi inte gör i Sverige, som gör att det uppenbarligen är lukrativt att transportera små kalvar från Sverige ned till kontinenten. Det finns ingen skillnad i stödnivåer när det gäller stöd till levande djur och kött. För att återgå till kalvexporten, som jag tror att alla är väldigt upprörda över, håller Jordbruksverket på att göra en översyn så att vi ska kunna ha djuren längre hemma på gården så att säga, alltså inte börja transporten så tidigt. Nu är det 14 dagar, dvs. man tolkar det som att när naveln är läkt får man transportera. Vi tolkar det mycket strikt, kanske mest strikt i hela EU. Då blir det 14 Det är intressant att Matz tar upp kycklingar. Det är ju nästa stora djurdebatt som jag tror att vi står inför. Det här är ett stort avelsproblem. Vi har inlett ett ytterligare samarbete med näringen för att se vad som går att göra på detta område. Självklart är det ingen som vill ha, som Matz Hammarström uttryckte det, extremavlade kycklingar. Jag ska också berätta en annan sak som gäller transporterna. Vi hade den diskussionen i måndags i ministerrådet. Det var på basis av en rapport från kommissionär Byrne. Flera länder, däribland Sverige, krävde ytterligare förslag från honom. Han lovade att han under den svenska ordförandeperioden ska prestera ytterligare förslag. Detta var en rapport som visade hur de olika länderna hade följt de regler som vi stiftade 1996. Som flera av er har varit inne på har de inte följts överallt, av TV-program och annat att döma. Det är naturligtvis oacceptabelt. Har man fattat beslut om regler på EU-nivå, även om Sverige då tyckte att reglerna kanske var lite dåliga och lite för slappa, är det minsta man kan kräva att alla länder följer de besluten. Vi får se om de går att förfina och göra strängare. Det är i alla fall min önskan och ambition. Men vi i Sverige har också sagt att för att få ett begrepp om huruvida det är möjligt att slakta djuren närmare uppfödningsplatsen, ska vi i Sverige inleda ett arbete för att se vad det är som förhindrar detta. Vilka incitament skulle behöva skapas för att vi ska kunna göra det möjligt? Det är ingen enkel fråga. Här är man naturligtvis inne på de marknadsekonomiska mekanismerna, men de är ju å andra sidan satta ur spel på så många andra områden inom jordbrukspolitiken. Vi får väl se om vi kan göra någonting på det här området. Vi inleder nu ett sådant arbete som vi ska ge till kommissionen för deras vidare arbete. Ulf Björklund sade att den som inte respekterar djur säkert inte heller respekterar människor. Det tror jag är sant. Jag brukar säga att den som tycker om djur också tycker om människor. Man behöver alltså inte sätta detta i motsats till varandra, utan tvärtom. Jag delar kanske inte riktigt uppfattningen från kd och Miljöpartiet om att vi nu måste gå tillbaka till de små gårdarna och att vi därmed löser alla problem. Det var inte på någon stor gård som de första BSE fallen i Tyskland upptäcktes. Det var ju på små gårdar i Bayern. Jag menar att det kan finnas god djuromsorg och bra livsmedelsproduktion på stora gårdar, och naturligtvis också på små. Man behöver inte sätta detta emot varandra. Det är den okänsliga, oetiska och industrialiserade produktionen som jag vänder mig emot. Det är klart att den finns ju nästan uteslutande på de stora gårdarna, men det behöver inte vara så på stora gårdar. När det gäller små slakterier och mobila slakterier måste vi också komma ihåg att beakta hygienaspekter och annat. Jag delar uppfattningen att vi borde kunna stötta detta ännu mer. I dag går 10 % av EU:s pengar till jordbruket till det som betecknas som landsbygdsutveckling och miljö. Det är i det programmet som man kan ta pengar för att stötta små slakterier. Min ambition, och Sveriges ambition som ordförandeland, är att driva fram en förändring av jordbrukspolitiken som gör att den andelen blir större. Vi har en kris nu. Jag ska tala om hur det ser ut. Det är en nedgång i köttkonsumtionen i Tyskland med 80 %, i Grekland med 40 %, i Belgien med 20 %, i Frankrike med 30 % osv. I Sverige har vi fortfarande en någotsånär stabil situation. Men detta tvingar fram beslut om en ganska stor förändring av den nuvarande jordbrukspolitiken i EU redan under våren.
Fru talman! Europas köttindustri närmar sig kollaps. Galna ko-sjukan har fått många att sluta äta nötkött. I EU som helhet har konsumtionen minskat med 27 %. I Tyskland har den halverats. Än så länge tycks den inte minska i Sverige, men det är uppenbart att alltfler skolelever väljer att äta vegetariskt eller veganskt. Det är viktigt att den möjligheten finns. Den som föredrar vegetarisk eller vegansk kost ska ha rätt att få det. Nu ska tydligen köttproducenterna köra i gång en kampanj för att få folk att äta mer kött. Den riktar sig enligt uppgift till alla mellan 0 och 30 år. Budskapet är att kött är nödvändigt för vår hälsa. Men det stämmer ju inte riktigt. Undersökningar som gjorts visar snarare att vegetarianer mår bättre än de som äter blandkost. Om man är vegan eller vegetarian är man normalt intresserad av kost och ser till att man får i sig de vitaminer och näringsämnen man behöver. I stället för en kampanj om köttets förträfflighet borde köttindustrin anstränga sig att förbättra villkoren för djuren. Som det är i dag har den som bryr sig om hur djuren har det under sin levnad inte så mycket att välja på i köttväg om man vill avstå från nötkött. Kycklingarnas livsvillkor är som jag nämnde tidigare under all kritik. Detsamma gäller också de flesta grisar. I ett naturresursperspektiv är kyckling och gris inte heller något bra alternativ eftersom de konsumerar stora mängder spannmål. En värld som äter gris och kyckling går snart under. I ett naturresursperspektiv är nöt och lamm, och naturligtvis vilt, att föredra. Men när det gäller nöt har branschen mycket att göra för att återvinna konsumenternas förtroende. Häromdagen fick det redan naggade förtroendet sig en törn sedan det stod klart att köttindustrin i flera EU-länder, trots alla larmrapporter om galna ko-sjukan, på ett otillåtet sätt använder mekaniska apparater för att rensa bort allt kött från ben från kor. Den mekaniska köttrensningen är ibland så hårdhänt att benbitar och benmärg som klassas som riskmaterial hamnar i maten. Resterna används ofta till billig korv och är omöjliga att upptäcka eftersom det inte finns några uppgifter om det på förpackningarna. Låt mig så gå över till djurtransporterna. Representanter för Kristdemokraterna och Folkpartiet, och jag tror också från något mer parti, låtsas vara radikala och kräver att djurtransporterna inte ska vara längre än 50 mil. Som om det skulle vara okej. 50 mil är väl också för långa transporter. Vi måste förbättra möjligheterna för småskaliga gårdsslakterier. Om vi ska få en värdig djurhållning måste egentligen reglerna för Kravmärkning vara ett krav för all djurhållning. Det skulle innebära att alla djur fick rätt att gå ute och röra sig i det fria. Är det inte dags, Margareta Winberg, för ett: Släpp grisarna loss, det är vår! Vi kan inte reducera djurhanteringsfrågan till en konsumentfråga. Det är lika mycket eller mer en djurrättsfråga. Om vi reducerar den här frågan till en konsumentfråga hamnar vi i kristdemokraten Ulf Björklunds position om att stress påverkar kvaliteten negativt. Jag måste också fråga Ulf Björklund om det etiska perspektivet. Vad innebär det när det kommer till kritan? När vi gröna driver en politik som värnar djurens rättigheter kritiseras vi så gott som alltid av just Kristdemokraterna. Att tala om djurs rättigheter och djurs värde är att devalvera människovärdet, brukar det heta. Man kan undra vad innehållet är i den kristdemokratiska standardfrasen etiskt perspektiv. Kan vi räkna med att få stöd för förslagen i vår motion Djuren, rätten och politiken när den behandlas här i kammaren i vår? Leijonborg lämnat sitt tidigare krav på rätt till koscherslakt, dvs. att djuren får halsen avskuren utan bedövning och förblöder?

Fru talman! Låt mig först säga några ord till Matz Hammarström. Jag vet inte varifrån Matz Hammarström har fått det att vi kritiserar er i de här frågorna. Det är någonting som är gripet ur luften. Visa mig det! Jag tycker att vi har haft en väldigt stor enighet i frågorna i utskottsarbetet. Däremot har det diskuterats hur vi exakt ska gå vidare i sammanhanget. Enigheten är stor när det gäller det som pågår av utredningar och det som pågår för att man ska få EU att verkligen följa de regler som finns som ett första steg. När jag säger 50 mil är det en illustration av att 50 mil inte är det längsta i sammanhanget. Transporterna är betydligt längre i många avseenden. Det är bara ett exempel. Det var en fråga jag ställde: Är det verkligen så att vi ska transportera djuren 50 mil? Det handlar om att vi alla här i kammaren, och i Europa, börjar inse att de regler som i dag finns först och främst måste följas. Sedan är vi alla säkert också öppna för många tänkbara varianter av skärpningar. Galna ko-sjukan har kastat en mörk skugga över europeiskt jordbruk och livsmedelsindustri. Kloka människor i vårt land insåg redan tidigt det etiska dilemmat och ställde några intressanta frågor. De frågorna var egentligen ganska självklara: Ska kor, som är växtätare, över huvud taget äta kött? Ska djur över huvud taget äta andra, självdöda djur? Svaret var för säkerhets skull nej. fr.o.m. januari 1986 blev det i Sverige förbjudet att blanda in kadavermjöl i foder. Samtidigt förbjöds import av kadavermjöl. Man tror att galna ko-sjukan, BSE, med stor sannolikhet uppstod hos en engelsk ko och sedan spred sig. Därför täppte Sverige till smittvägen genom att vägra importera kadavermjölet. Sedan 1991 finns en lag som förbjuder utfodring av nötkreatur med foder som innehåller någon form av köttmjöl. Här tror vi att nyckeln ligger till att vi än så länge trots allt har klarat oss bra i Sverige. Nere i Europa, som i olika grad drabbats av BSE, är oron självfallet stor. Nötköttsproduktionen har sjunkit med ca 30 %. I Sverige har vi än så länge inte hamnat i den situationen. Trots att jag själv är köttätare och t.o.m. tycker mycket om falukorv har jag stor förståelse för de människor, inte minst ungdomar, som i allt större utsträckning avstår från att äta kött - de som blir vegetarianer och veganer. Det kan finnas fler skäl bakom sådana beslut. En del väljer det av hälsoskäl, andra av miljöskäl. Man vill genom att ändra sin livsstil bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle och äta ekologiskt odlad mat, och det är bra. För en del är det ett etiskt ställningstagande mot hanteringen av djur inom livsmedelsbranschen. Det måste självklart vara en rättighet i ett demokratiskt samhälle att av personliga eller principiella skäl avstå från kött liksom ägg och mejerivaror. Jag vill ändå understryka att de som väljer omläggning av kost på det sättet, särskilt barn och ungdomar, måste erbjudas råd och vägledning för att klara rätt näringstillförsel, vitaminer, spårämnen m.m. - det som är nödvändigt för att hålla sig frisk och stark. Här måste självklart skolan, skolmåltidspersonal och skolhälsovården ställa upp med mat men också med stöd och råd. Livsstilsfrågor över huvud taget kommer att bli alltmer aktuella, framför allt bland våra ungdomar. Det är däremot inte nödvändigt att avstå från nötkött på grund av BSE-problemet. Livsmedelsverket och specialister anser att allt kött som finns att köpa i Sverige trots allt är säkert att äta. Det gäller både kött från svenska djur och nötkött från resten av EU. I tredje land som exporterar nötkött till Sverige har inga fall av BSE förekommit. Det kontrollprogram som Sverige nu genomgår då ca 20 000 djur ska testas tror man inte kommer att ge något positivt svar. Tillgänglig expertis är dessutom överens om att den svenska begränsade kontrollverksamheten är effektiv och tillräcklig. Från kristdemokraternas sida ser vi ingen anledning att ha annan uppfattning i den frågan. Vi instämmer i bedömningen. Däremot undrar vi varför regeringen inte tidigare tagit initiativ till fler möjligheter när det gäller att omhänderta högriskavfall. Vi har Konvex i Stenstorp. Skulle det bli stopp med möjligheten att köpa tjänster i Danmark och Finland blir problemen stora och akuta. Beslut om fler anläggningar i Sverige tycks dröja. Kommer bönderna att få full kompensation? Det är väl ändå inte den enskilda bonden som ska betala kalaset.

Fru talman! Vissa talare angriper den svenska djurhållningen, som om den skulle vara mycket dålig. Det är faktiskt inte sant. Vi har kontinuerligt försökt förbättra djurhållningen i Sverige. Det råder stor enighet kring denna strävan. Detsamma gäller på miljöområdet. Sanningen är att djurhållningen i Sverige rent allmänt ligger på en mycket hög nivå internationellt sett. Det innebär inte att allt är bra. Det fortgår en strävan att göra förbättringar. Det är också rimligt att i debatten lägga in effekterna av om vi i Sverige ställer krav som är så långtgående som man över huvud taget kan tänka sig, för att djuren ska må väl. Det går att gå så långt före att man slår ut den svenska produktionen, att det inte går att hävda sig. Då kommer effekterna på det svenska landskapet att bli förödande. Vad händer i betesmarkerna utan mulen, om man slutar äta kött t.ex.? Det bör vi också tänka på. Det är också viktigt att man fortsättningsvis från svensk sida utnyttjar de goda erfarenheter vi har och försöker introducera dem i Europa, i EU. Vi vet att det, även om det sköts bra på många håll, finns stora brister. De bör åtgärdas. Bakom de fall av djurplågeri som ändå kan inträffa i Sverige ligger ofta stora sociala, personliga problem, som Erlandsson sade. Det talas inte mycket om det. Här har vi som politiker skyldighet att ingripa, att förebygga att det går snett. Det är människor som behöver hjälp. De har tappat förmågan att handha djur. I de fallen bör ingripanden ske. Jag vill också fråga statsrådet om hon är beredd att poängtera vikten av att de frågorna fokuseras, när vi nu stärker djurskyddslagen i framtiden. Djurskyddet gäller förhållandet mellan människan och det djur hon har i sin vård. Sedan urminnes tider är människan beroende av att hålla husdjur av skilda slag för olika ändamål. Medvetenheten om att djuren behöver skyddas och vårdas är lika gammal som husdjursskötseln. Djurskyddsfrågor intresserar också de flesta människor i hög grad. Det är ett stort engagemang som ofta kommer till uttryck när man följer debatten. Man kan säga att dagens lantbrukare, liksom gångna tiders, ägnar stort intresse åt sina djur. De har mycket stor kunskap om djuren och deras skötsel. Sedan lång tid tillbaka har också människor slutit sig samman i djurskyddsföreningar och därigenom markerat att de vill ta ett särskilt ansvar för djurens välbefinnande. Det är frågor vi alla kan vara överens om. Djurskyddet är en etiskt viktig fråga. I vårt land har djurskyddet en bred förankring i folks medvetande. Tyvärr hann inte statsrådet med att svara på mina frågor som gällde deklaration av foderinnehåll och behovet av ökad forskning i vårt land. Om vi ska kunna hålla oss framme och utnyttja våra goda erfarenheter i kampen för att förbättra djurhållning och livsmedelskvalitet i Europa måste vi ligga i framkant när det gäller forskningen.

Fru talman! Vi stöder regeringens hantering av BSE-frågan. Vi tycker att jordbruksministern har skött det på ett mycket klokt och genomtänkt sätt. Det är också positivt att hon har gjort det med en sådan öppenhet. Hon har bjudit in även de andra riksdagspartierna. Det är också bra med de förslag som jordbruksministern aviserar i sitt anförande när det gäller djurskyddet. Det är viktiga förändringar, och det är steg i rätt riktning. Trots dessa förändringar finns det ett behov av en större översyn av djurskyddslagen. Den har nu funnits i 13 år och är enligt många, inklusive mig, ännu inte uppfylld. Det finns också andra förändringar i samhället som motiverar en sådan översyn, inte minst den opinionsförändring som vi tydligt kan märka. Även medlemskapet i EU och WTO-förhandlingarna gör att vi i dag har en annan situation än när djurskyddslagen antogs. Ny teknik som GMO förändrar också situationen. Jag har två exempel på nya uppfinningar från det senaste året. Det ena exemplet är att ett amerikanskt företag har utvecklat en genmodifierad snabbväxande lax. Den tillverkar tillväxthormon under hela året och växer fyra till sex gånger snabbare än vanlig lax. Det andra exemplet är att amerikanska forskare har slagit ut aktiviteten hon en gen i mus och erhållit möss som får två till tre gånger större skelettmuskler än normalt. Motsvarande gen finns hos kor, höns och människa. Naturligtvis påverkar den här tekniken djurskyddet. Det är en fråga som måste belysas tydligare. Mot bakgrund av de här förändringarna undrar jag om jordbruksministern är beredd att verka för en större översyn av djurskyddslagen. Den stora frågan när det gäller djurskyddet är ändå förändringen av jordbruket. Vi måste inse att det inte håller i längden med dagens utveckling mot allt större gårdar med billig produktion som högsta prioritet. Jordbruksministern berörde denna fråga mycket kort och summariskt. Jag hoppas att hon återkommer med tydligare svar på de frågor som jag ställde. Vi måste skapa oss en bild av vilket jordbruk vi egentligen vill ha och sätta den som mål för jordbrukspolitiken. Det är lätt att säga vad jag inte vill äta. Jag vill inte äta mat från storskaliga djurindustrier som producerar billigt fläsk eller broiler. Jag vill självklart inte äta kött från djur som fötts upp på kadaver. Jag vill inte heller äta kött från djur som transporterats långt till slakteriet. Skälen är både att jag inte vill gynna den typen av djuruppfödning och att det faktiskt äcklar mig. Det är något svårare att skapa en bild av vilket jordbruk vi egentligen vill ha. Jag pratade i mitt inledningsanförande om ett småskaligt, miljö och djurvänligt jordbruk. Det är vad vi vill ha. Djuren ska kunna leva i lagom stora grupper, och bonden ska kunna ha tid för deras omsorg. Djuren ska födas upp på naturliga produkter, helst sådant som produceras på den egna gården. Djuren ska också slaktas utan stress och utan transporter. Är det möjligt? Ja, det är klart att det är möjligt. Det finns redan i dag lantbrukare som föder upp djur på det sättet. Om vi använder de resurser vi har till jordbrukspolitiken för en sådan utveckling i stället för att gynna dagens industrijordbruk blir det ännu mer möjligt. Frågan är om vi har modet att anta den utmaningen eller om vi fegt blundar för systemfelen i dagens djurhållning och i stället bara gör mindre, kosmetiska förändringar.

Fru talman! Jag lovade i mitt första anförande att återkomma till den viktiga frågan om BSE. Det är onekligen så att BSE sprider stor oro i Europa, på sina håll t.o.m. vad som kan liknas vid panik. Det är också förståeligt med tanke på de kopplingar som finns mellan BSE och den dödliga Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, som drabbar oss människor. BSE-krisen och andra livsmedelsskandaler - dem ska vi inte glömma i det här sammanhanget - har på allvar satt fokus på livsmedelssäkerheten i Europa. Det är naturligtvis bra att så har skett, även om man skulle kunna önska sig att den här debatten hade kunnat starta ändå. Centerpartiet har som bekant drivit frågan om en livsmedelsmyndighet på EU-nivå med befogenheter att gripa in i de länder som inte sköter sin livsmedelssäkerhet. En sådan myndighet är enligt min och vår mening en nödvändighet på en gemensam marknad, som vi ju har inom unionen. Inte minst den nämnda BSE-krisen bevisar detta. Jag tycker att det är konsumenternas rättighet att veta att de livsmedel som de köper åt sig själva och sina familjer är sunda och säkra. På en gemensam marknad måste man ha gemensamma regler och gemensamma kontroller och, om reglerna inte följs, ett gemensamt sanktionssystem. En sådan helhet kräver mer än den nu föreslagna livsmedelsmyndigheten. Jag anser att den för övrigt måste fungera i samarbete med EU:s veterinärbyrå i Dublin likväl som i samarbete med kommissionen. I kraftfältet av den triangel som då skulle skapas skulle rådgivning, riskbedömning, riskhantering och sanktioner kunna hanteras inom ramen för ett gällande regelverk och ge en likvärdig livsmedelssäkerhet i hela den europeiska unionen. Jag och Centerpartiet hoppas att Sverige som EU ordförande ska ge stöd för den här idén. Är Margareta Winberg beredd att ge ett sådant stöd? Fru talman! Jag skulle därtill vilja ge mitt stöd för några idéer som har framkastats, både i dagens debatt och tidigare. En idé gäller förbättringar av innehållsdeklarationer på fodermedel. Dessa är undermåliga och bristfälliga. Rimligen bör såväl fodermedelsindustrin som kanske t.o.m. departement och regering fundera över om man inte borde skärpa till bestämmelserna på det här området så att bonden, som ju primärt utfodrar djuren, vet vad det foder som djuren ges innehåller. Likväl vill jag ge mitt stöd till den diskussion som har varit om förändringar och förbättringar av regelverk som gör det möjligt för små och mobila slakterier att komma i gång i vårt land. Slutligen tycker jag att vi självklart måste handla med köttprodukter utanför EU, men rimligen bör vi kunna göra det med avlivade djur. Rimligen bör alltså transportstödet för levande djur med skyndsamhet avvecklas.